Herr talman! Regeringen tycks föredra att komma med skatteöverraskningar i skydd av höstmörkret. I fjol i november överraskade finansministern med detaljerade riktlinjer för en omfattande skattereform. I år överraskade han med en tredjedel av reformen redan i oktober, med igångsättande ett år tidigare än planerat. I fjol stod vi här i kammaren den 6 december och diskuterade skatterna för 1989. I år står vi här ännu senare och skall besluta om nyss nämnda tredjedel, som skall börja fungera till större delen den 1 januari 1990. Vi kan alla ana att räven raskar över isen. Skall isen hålla, månne? Enligt centerpartiet skall skattepolitiken utformas som ett offensivt medel att nå centrala ekonomisk-politiska mål. Skatterna skall stimulera till arbete och företagande, de skall stimulera till sparande och investeringar, de skall åstadkomma hushållning bl.a. genom en effektiv energianvändning, och de skall styra mot en god miljö. Därför är det helt riktigt att skatten minskar på arbete och föreiagande, men ökar på ändliga naturresurser samtidigt som avgifter på miljöstörande verksamhet införs. Skattesänkningarna får emellertid inte bidra till kompensationstänkande i andra delar av ekonomin. Därför måste skattesänkningarna kombineras med en fördelningspolitisk linje som vinner allmän respekt. Först då kan skattepolitiken medverka till en stabil kostnadsutveckling i Sverige. En sådan kan vi inte se röken av just nu. Vi anser att propositionens förslag till finansiering inte beaktar vare sig de fördelningspolitiska, regionalpolitiska, energipolitiska eller miljöpolitiska mål som ställts upp av riksdagen i andra sammanhang. Den av regeringen föreslagna skatteskalan, tillsammans med ökade bostadskostnader, försämrade reseavdrag och ytterligare mervärdeskatt, riskerar att öka rundgången i samhället och innebär därigenom att det är skattebetalare med låga inkomster och medelinkomster som i första hand får betala för skattesänkningarna. Det blir en omfördelning av skattebördan från höginkomsttagare till låginkomsttagare, som vi i centern anser vara oacceptabel. På det viset drabbas också kvinnorna på ett orättvist sätt. Jag tycker inte om att känna att människor, som har betydligt lägre lön än jag själv, far illa i en kommande skattereform. Jag tycker inte heller om att reformen motverkar regionalpolitiska eller energipolitiska mål. Jag anser att den reform som det socialdemokratiska partiet och folkpartiet kommit överens om motverkar sina syften också genom att det blir så pass mycket dyrare för många att åka till jobbet! Redan i höstas när folkpartiet och moderaterna, då såta vänner, gick ut och krävde en tidigareläggning av reformen kände jag en stor tveksamhet inför detta, vilket jag också gav uttryck för. Dels kunde det innebära att vårens riksdagsbeslut om sänkta skatter och skattereduktion hotades att inte förverkligas 1990, dels kunde det betyda att för framtiden viktiga beslut tvingades fram utan nödvändig beredning. Jag har fått rätt i båda avseendena. Centern försökte påverka så långt det gick för att få en bred parlamentarisk uppslutning kring en fördelningspolitiskt riktig reform. Vi lyckades få igenom en bättre skatteskala, där statsskatten för 1991 börjar redan vid 180 000 kr. i stället för 200 000 kr. samtidigt som ett förhöjt grundavdrag kommer att gälla främst för dem med lägre inkomster. För 1990 lyckades vi få igenom en lindring av bostadsbeskattningen, en förbättring av förslagen om reseavdrag, om än inte tillräcklig, och förhoppningsvis en parlamentarisk utredning om kommunalskatterna och deras utjämning. Men även om vi har lyckats påverka i flera avseenden, så blev resultatet till sist tyvärr en tvåpartiuppgörelse utan hänsyn till verkligheten och dess människor. Regeringens sätt att arbeta lämnar mycket övrigt att önska. Det är inte konstigt att människor och företag börjar känna en besvärande osäkerhet om framtidens skatter. Centerpartiet har i ett särskilt yttrande betonat vikten av i god tid fattade beslut på skatteområdet. Jag vill också betona att centerpartiet hela tiden har krävt att helheten måste beaktas när det gäller både skatter, energifrågor och bostadspolitik, därför att fördelningseffekterna inte uppstår bara på grund av beslut på det ena området. Det är den sammanlagda effekten för människor som gäller! Det finns snart inte en människa med inkomst här i Sverige som inte har börjat fråga sig vad de föreslagna förändringarna kommer att innebära för just dem! Regeringen är fortfarande skyldig dem svaret! Nu liggande förslag gäller 1990, och vi i centerpartiet har som en första skattesänkning godtagit förslaget till skattesatser för 1990, med den skillnaden att vi kräver en skattereduktion med 500 kr. för personer med inkomst under 140 000 kr. Vi har därigenom fullföljt de fördelningspolitiska kraven i vårens riksdagsbeslut. Skattesänkningar är inte så enkla att genomföra som moderaterna vill ge sken av, speciellt inte i tider då överhettning i ekonomin påfordrar åtstramning. Vi kan inte ställa oss bakom moderaternas finansiering, som vi anser vara bristfällig. Skattesänkningarna måste finansieras på ett ansvarsfullt sätt. Folkpartiet och socialdemokraterna har visserligen finansierat sitt förslag, men inte på ett ansvarsfullt sätt! Det fördelningspolitiska hänsyntagandet existerar inte! Socialdemokraterna och folkpartiet kommer i dag att rösta fram en finansiering som mer och mer liknar en tvångströja i stället för ett medel att nå uppsatta mål! Jag skall ta ett exempel: Ett sjukvårdsbiträde i hemtjänsten har en lön på 7500 kr. i månaden, dvs. 90000 kr. om året. Om hon har två mil enkel resa till arbetet, vilket inte är ovanligt, har hon en beskattningsbar inkomst kring 70 500 kr. Hon får en skattesänkning med 2 96 av detta belopp, dvs. ca 1400 kr. Om hon reser tre mil i tjänsten med egen bil per dag i 220 dagar, kommer dagens beslut att leda till en ökad inkomstskattebelastning för henne på nära 3000 kr. i anslutning till just reseersättningen. Hon skall därtill betala höjd bensinskatt med 1:50 kr. per liter. Om man därtill lägger ökad hyreskostnad genom energimoms och ökad fastighetsbeskattning, kan man ju fråga sig hur stimulerad hon blir till bl.a. extra arbetsinsats. Då kanske någon säger att hon naturligtvis har en man som tjänar mer pengar och får mer över. Det borde inte finnas någon kvinna i den här salen som ställer sig bakom det resonemanget, att kvinnan med den lägre inkomsten på det sättet skall bidra till sin högavlönade mans skattesänkning. För övrigt kanske hon är ensam och har barn. Vad skulle det innebära? Jo, vare sig hon har barn eller inte behöver hon antagligen bostadsbidrag, m.m. De nu framlagda förslagen i propositionen kommer omedelbart att få en prishöjande effekt. Konsumentpriserna höjs med 2,5 26. Detta beror mestadels på den föreslagna finansieringen genom mervärdeskatten. Prishöjningarna slår genom momsmodellen hårdast mot dem med litet konsumtionsutrymme. Min slutsats blir: Många får efter dagens beslut skatta sig lyckliga om de inte får höjd skatt 1990. Herr talman! Propositionen har i för liten omfattning uppmärksammat synpunkter under remissarbetet. Flera av redan gjorda effektstudier visar på sådana resultat. Vi i centern vill betona vikten av att regeringen inväntar utredningar och remissomgångar innan förslag läggs fram för riksdagen. Det skulle ge betydligt större stabilitet i riksdagsarbetet och en bättre arbetssituation för alla. I det här sammanhanget vill jag också hänvisa till vår reservation om pensionärernas beskattning. Vi vidhåller, trots läckor från departementet, att en höjd grundpension är det enda sättet att åstadkomma en beskattning som är tillfredsställande för våra gamla människor. De skall betala skatt efter samma skatteskala. Först då kan de med lägst ATP ha möjlighet till en extra inkomst utan att det mesta skall betalas in i skatt. Senast 1985 fattade riksdagen med stor majoritet beslut att alla regioner borde ha likartade sociala, ekonomiska och kulturella villkor. Vi har nu en färdig regionalpolitisk utredning som för närvarande behandlas för att så småningom hamna på riksdagens bord i form av en proposition. Direktiven till den utredningen innehöll skärpta formuleringar jämfört med vad jag nyss har nämnt. Ronny Svensson, som leder Bergslagsgruppen, har i en artikel pekat på för den regionala balansen viktiga områden i skattepolitiken. Han har då lyft fram förändringarna i reseavdragen och förslaget att lägga en tung moms på svenska fastbränslen. Båda dessa förslag ingår i den tredjedel av skattereformen som vi nu skall fatta beslut om. Vad han inte visste om i författandets stund var att folkpartiet och socialdemokraterna hade andra överraskningar på gång, nämligen högsta momssats på hotelloch restaurangnäringen samt begränsningar av möjligheterna att göra avsättningar till investeringsfonder. Genom att slå till som om varje företag vore en skattesmitare kommer dagens beslut att innebära katastrofala försämringar av resultaten inom turistnäringen. Det drabbar Värmland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten, Öland, Gotland osv. Det blir ganska stora områden som kan drabbas åtminstone det närmaste året Tusentals bokningar är redan gjorda, och ingen torde kunna belasta resultatet helt med momshöjningen. Prisändringar måste göras. Effekterna av det vet ingen. Vi i centern har på det bestämdaste motsatt oss denna höjning av momsen. Regeringen lär väl bli tvungen att i efterhand komma med mera nödlösningar till dessa redan tidigare hårt kämpande bygder. För de mindre företagen kan förslaget om stopp för avsättningar till investeringsfonder, som också kom ganska plötsligt, innebära att företagen inte kan utvecklas och hävda sig i konkurrensen. Det gäller då främst företag som har planerat investeringar utifrån möjligheten till en avsättning. Vi har exempel från sågverk som måste göra rätt stora stegvisa investeringar. I centerns motion har vi tagit upp detta problem, och bl.a. det har då föranlett utskottsmajoriteten att ändra på sitt förslag, men inte tillräckligt, anser vi. I stället för att dispens skall sökas anser vi att regeringen skall ändra förordningen så att alla företag som före den 1 mars 1990 ansökt om att få ta i anspråk belopp som avsatts i bokslut per den 31 december 1989 eller senare skall omfattas av hittills gällande regler. Det medger en lugnare omställning, därför att det ger rådrum. Så till energipolitiken, herr talman. Införandet av energimoms är ett svek mot redan fastlagda energioch miljöpolitiska mål. Utrymmet för miljöavgifter och en offensiv miljöpolitik minskar. Införandet av energimoms innebär att Sverige som första land avlastar företagen skatt i samband med en skattereform och lyfter över skattebördan på hushållen. Innan miljöavgiftsutredningen remissbehandlats färdigt läggs förslaget om energimoms på riksdagens bord. Det innebär, förutom hotet mot energipolitiska mål, att bensinskatten höjs med 1:50 kr. Detta innebär ändrade förutsättningar för reseavdragen när det gäller både resor till och från arbetet och resor i tjänsten. Den regionalpolitiska effekten blir våldsam, liksom den samhällsekonomiska. Centern har föreslagit en höjning av bensinpriset med 58 öre i form av en miljöavgift på koldioxid. Vi har också fört fram möjligheterna till differentiering av bensinskatten, för att genom höjda bensinskatter kunna ändra trafikströmmar och skydda storstadsområdena utan att regionalpolitiska mål hotas. Vi avvisar helt och hållet förslaget om energimoms. Enligt vår mening bör skatteoch avgiftsuttaget på energi bygga på en miljöanpassad punktbeskattning kombinerad med miljöavgifter och en koldioxidskatt som gynnar effektivisering och inhemsk, förnybar, miljövänlig energi. I dag utgår ingen skatt vid användning av biobränslen. Införande av moms på energi medför att möjligheterna att utveckla dessa bränslen försämras kraftigt. De positiva effekter för miljön, för landsbygdsutveckling och för jordbruksnäringen, som en utveckling av dessa bränslen skulle kunna bidra till, tillvaratas inte. Samtidigt som socialdemokraterna och folkpartiet skall rösta fram moms på biobränslen försöker folkpartisterna att utnämna sig själva till biobränslenas främsta företrädare. Folkpartiet talar om en särskild biobränslekommission för att främja utveckling av dessa bränslen. Bengt Westerberg har också med rätta pekat på risken att naturgasen konkurrerar ut biobränslen. Men först skall man lägga moms på biobränslen. Sedan kan man tänka sig att stötta utvecklingen av dessa bränslen. Det här kommer mig att osökt tänka på kärnkraften. Först skall man bygga ut så att man kan aveckla. För att inte tala om momsen: Först vill folkpartiet höja en massa moms, sedan vill man sänka den. Det går inte ihop! Ser man på propositionen utifrån alla fina uppställda mål, så kan man ju faktiskt säga att regeringen med folkpartiets hjälp lyckats med en strike i bowling. Alla målen, dvs. käglorna, slås ut med ett enda svepande kast. Herr talman!

Herr talman! Det är alldeles riktigt att vi vill höja bensinskatten med 58 öre per liter. Det gör vi därför att vi vill ha en energipolitisk styrning, liksom en styrning miljöpolitiskt. Jag uppfattade det så att moderaterna ville ersätta energiskattehöjningar med minskade utgifter. Vi kan konstatera att moderaterna egentligen inte vill ha någon styrning på energiområdet. När man tittar på moderaternas förslag till finansiering kan man konstatera att moderaterna vill åstadkomma besparingar på ca 8 miljarder på ett enda år. De har en väldig tro på dynamiska effekter på ett enda år. Jag undrar vad dessa 8 miljarder är för besparingar. Märks det inte när dessa miljarder skall dras in på olika områden i samhället? Jag tror inte att moderaterna egentligen har så mycket att hävda gentemot andra partier när det gäller belastning på individer i det här samhället. Jag tänker inte lyfta upp det förslag som moderaterna har om en ny obligatorisk sjukförsäkringsavgift, som egentligen är en ny skatt som kommer att innebära att folk får större skattebörda med hjälp av moderaterna än vad andra partier föreslår. Men den debatten tror jag vi kan överlämna till finansutskottet.

Herr talman! När man beaktar en skattereform måste man se till den sammanlagda effekten. Om man gör det, kommer man att märka att det finns en stor skillnad jämfört med förslaget i det aktuella betänkandet i dag. När jag lyssnar på Bo Lundgren blir jag ännu mer orolig vad gäller kommunalskatterna och den utväxling som han talar om. Jag har en känsla av att det kommer att bli ganska tungt på det kommunala beskattningsområdet. Sedan har Bo Lundgren inte svarat på frågan om vilka besparingar som moderaterna vill åstadkomma genom att någonstans i samhället ta bort 8 miljarder. Det måste ju på något sätt drabba individerna.

Herr talman! De flesta tycker om politiker som inte kritiserar andra utan som talar om vad de själva vill. Väljarna inser att beslut ofta måste och bör grundas på kompromisser. Jag delar dessa värderingar. Men jag bryter mot den principen ändå, eftersom jag har så stor lust att framföra kritik i den här frågan. Under tidigt 70-tal fick jag ett erbjudande om att köpa ett märke på vilket det stod Ökad jämlikhet. Det var den 1 maj. Jag sade nej. Försäljaren blev sur och frågade: Stöder du inte kravet på ökad jämlikhet? Jo, sade jag, men jag verkar för en sådan i vpk. Då var vi eniga om det kravet, men inte om vägar eller om takten. I dagens debatt är vi inte ens överens om målet. Kan den här s-märkte försäljaren gå ut i dag — när det är sent 80-tal — och sälja sitt märke under parollen Ökad jämlikhet? Kan han verkligen mot bakgrund av skatteomläggningen och utan att rodna ens dela ut samma märke gratis? Det får hans samvete avgöra. I det följande skall jag koncentrera mig på tre områden. För det första gäller det vpk:s principiella hållning. För det andra handlar det om den process som har föregått betänkandet. För det tredje gäller det ett avsnitt om de konkreta besluten. Men först och främst, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga reservationer som är undertecknade av vpk. Vpk:s grundtanke är att man skall betala skatt efter bärkraft, att vi skall ha ett progressivt system, där höga inkomster träffas av ett större skatteuttag än låga inkomster. Vi vill inte ha en skatteomläggning som gör att vanliga löntagare får sänkt inkomstskatt men höjd indirekt skatt. En sådan omläggning innebär visserligen några fördelar. Men nackdelarna är långt fler. Vi eftersträvar således en verklig reform för vilken gäller följande utgångspunkter: 1. Vi vill ha ökad skatt på produktion. Vi vill ha skatt när det gäller företagens nyttjande av produktionsfaktorer, alltså proms. 2. Vi vill ha ett nytt kommunalt skattesystem och lägre kommunalskatter. Detta skulle åstadkommas genom en omfördelning mellan stat och kommun. 3. Vi vill ha lägre skatt på arbete, progressiva inkomstskatter och en minskad marginaleffekt beträffande låga och normala inkomster. Dessutom vill vi ha oförändrad marginalskatt för verkliga höginkomsttagare. Ett riktmärke bör vara att normala arbetsinkomster träffas av högst 50 Jo marginaleffekt. 4. Vi vill ha ökad skatt på kapital. Arbetsfria inkomster skall beskattas progressivt. 5. Vi vill ha differentierade indirekta skatter. Det skall vara lägre skatt på basvaror. Jag har sagt det många gånger förr men jag upprepar: Det som går att åstadkomma inom EG borde även gå att åstadkomma i Sverige. När man har differentierade indirekta skatter kan uttaget av de indirekta skatterna breddas. Moms på finansiella tjänster vore utmärkt. Vi stöder alltså tanken på en grundläggande skattereform. Vi redovisade ju våra principer inför valet 1985. De borgerliga partierna redovisade sina idéer. Men socialdemokraterna, skulle jag vilja säga, passade snarast. Alla vet att folkpartiet förlorade röster vid förra valet. Men man kunde ju inte förklara varför låginkomsttagarna skulle betala medelklassens och de rikas skattesänkningar. Jag är ingen vän av starka ord. Jag tror att alla politiker strävar efter att åstadkomma det goda samhället. Jag kan därför förstå att folkpartiledaren blev bitter över talet om felprogrammerad hjärna eller över buskpratet om fulla ligister och nyktra folkpartister. Men jag blev förvånad över det som sades efter valet när det gällde detta med att riva broar. Varför denna ilska? Nu, med facit i hand, kan jag förstå detta. Kanske visste Bengt Westerberg redan då vad vi vet nu om vad som skulle komma från regeringen. Visst måste det kännas bittert att få kritik om man vet att man är överens i sak — även om det är i lönn. Men av valresultatet framgick att väljarna sade ifrån också i fråga om skattepolitiken. Väljarna trodde inte på en nyliberal skattepolitik. Så inleddes processen förra hösten. Arbetande skatteutredningar fick order om att skynda på. Den enda hämskon var att låginkomsttagarna inte skulle betala höginkomsttagarnas skattesänkningar. Man bedrev arbetet med en sådan hast att utredningens majoritet sade: Förslag som ej kan förväntas samla majoritet kan ej bli föremål för beredning. Så blev socialdemokrater och folkpartister överens. Vi i vpk reserverade oss till förmån för en utjämningsreform. Utredningen föreslog en reform som skulle innebära sänkt marginalskatt. Vpk prioriterade fördelningspolitiken. I utredningen fick kraven på effektivitet slå ut fördelningspolitiken. Remisskritiken var stark. Av tre fördelningsstudier — från TCO, LO och SCB - framgick att de sämst ställda skulle få föga. Många skulle rent av förlora. Men de välbeställda skulle tjäna bra på reformen. Men det var i och för sig ingen nyhet. Det stod redan i utredningens egna expertrapporter. I bil. 17 kan man läsa att en femtedel av alla hushåll förlorar mer än 2000 kr. per år. Av bil. 8 framgår att hushåll med hög bruttoinkomst per konsumtionsenhet ökar sin disponibla inkomst mest. Jag och många med mig hoppades att vi skulle kunna vrida utvecklingen, så att den gick i andra banor. Ju längre debatten fortskred, desto klarare blev det att skattebetalarna inte trodde på reformen. Det insåg man från borgerlig håll. Dagen innan höstriksdagen samlades hade skatteutskottet ett möte. Då föreslog moderater och folkpartister att reformen skulle tidigareläggas. Filosofin var klar: Ju snabbare vi seglar, desto större chans har vi att nå hamnen. Men förslaget fälldes i utskottet av vpk, centern, miljöpartiet och utskottets socialdemokratiska grupp. Det var ett klokt ställningstagande. Nästa dag meddelade vår statsminister att reformen borde tidigareläggas — i pjäser brukar ett drama av det här slaget åtföljas av scenanvisningen ”ridå”. Avsikten var tydlig. Det gällde ju att snabbt och utan fortsatt offentlig debatt driva igenom ett nytt skattesystem. Men det är att visa ringa respekt för remissrundan. Genom tidigareläggningen blev inte skatteomläggningen prövad i val 1988 — och blir det inte heller 1991. Det tyder på ringa respekt för väljarna. Vi i vpk såg den här hotbilden. Vi önskade ingen kompromiss när det gällde RINK:s idéer och förslag. Däremot ville vi rädda vad som kunde räddas. Herr Werner räckte fram vänster hand. Vårt verkställande utskott lade fram konstruktiva förslag. Vpk:s bud tillgodoser regeringens krav på 50 9o marginalskatt ända upp till 300 000 kr. — det är att visa diskussionsvilja. Men det skall erkännas att det var ett vänsterbud. Vi krävde ju att företagen skulle vara med och finansiera sänkningen. Det var ett alternativ som regeringen borde ha kunnat tänka sig. I RINK erkänner man att detta var en etablerad finansieringsform för en sänkning av inkomstskatten. Det sades: ”I många andra länder har skattereformer delvis finansierats genom ökad företagsbeskattning.” Det borde alltså ha varit möjligt för en socialdemokratisk regering att fatta den utsträckta vänsterhanden. Det var många andra förslag som cirkulerade. Regeringen lade fram bud om 55 90 i marginalskatt. LO krävde att skatten på pensionsfonderna inte fick sänkas. TCO krävde motsatsen men flaggade för 60 96 i marginalskatt, om man fick den sänkningen. I efterhand kan vi se att regeringen i mångt och mycket drev ett spel. Regeringen hade ett huvudspår, och man drev detta spår till sin ände. Tidningen Affärsvärlden skrev: ”Fp hjälpte regeringen att slinka ur LO:s grepp.” Vad var det Arbetet skrev häromdagen: ”Tredje vägens ände.” Där är vi nu. Den tredje vägens ände har lett till en socialliberal, eller kanske man rent av kan säga en nyliberal skattepolitik. Och regeringen valde folkpartiet, inte för att ni var tvungna men för att ni ville. Om regeringen tyckte att vpk är för litet, såg ju alla att det fanns en linje 3 i skattepolitiken, en fördelningskritik från centern, miljöpartiet och vpk. Det var samma linje 3 som i omröstningen om kärnkraften, fast denna gång var den starkare, då den hade stöd i synpunkter från LO och intressen inom TCO. Men i regeringspartiet valde ni folkpartiet, inte för att ni var tvungna utan för att ni ville ha det så — och det är ju ert val. Men redan RINK var ju i sig en kompromiss med folkpartiet — man behöver inte göra om samma misstag. Regeringen sade att man eftersträvade en bred uppgörelse. Men två av sex är väl inte särskilt brett! T.o.m. räknat i procent hade centern, vpk och miljöpartiet varit mer. Hur man än räknar hade den linjen varit bredare, om det var just bredden det var fråga om. För skattebetalarna är det inte särskilt intressant om en uppgörelse är bred. För skattebetalarna är det intressant om den är rättvis. Bengt Westerberg förlorade förra valet, men han kan nu travestera kung Pyrrhos och säga: Ett sådant nederlag till och jag vinner allt. Det fanns goda drag och dåliga drag i RINK, men uppgörelsen med folkpartiet ledde till att de dåliga dragen blev sämre och några goda ansatser tunnades ut. Bengt Westerberg sade att en uppgörelse som formats enbart av folkpartiet skulle ha sett ut ungefär som denna proposition. Ja, i Carlssons Sverige skriver folkpartiet propositionerna. I regeringens skattepaket — det skall jag dock erkänna — finns positiva bitar, som ni hade kunnat driva igenom med hjälp av oss. Dit hör lägre skatt på arbetsinkomster, mindre utrymme för fusk och skatteplanering, avdragsbegränsningar och en skärpt kapitalbeskattning. Det är bra. Fördelningskritik har tvingat fram en skatterabatt — det är positivt. En begränsad framgång är att gränsen för 20 Yo i statlig skatt har satts till högst 180 000 kr. Detta upphävs dock efter hand av en ”överindexering” på 2 90. Det här är i vanlig ordning en avvecklingsplan för gränsen. I praktiken innebär detta en årlig marginalskattesänkning med 2 9. Regeringen har fallit undan för Bengt Westerbergs krav på högst 20 90 i statlig skatt och finansieringsformer som slår mot lågoch normalinkomsttagare. Sammantaget ger paketet oproportionerligt stora skattelättnader åt höginkomsttagarna. Det är inte skatt efter bärkraft. Jag är inte ensam om denna ståndpunkt. Det är många som ser de dåliga dragen. Det är kvinnorna, låginkomsttagarna i storstäderna, hyresgästerna, glesbygdens folk — ja, det är många som ser samma verklighet. En av dem är en kvinna från min hemstad Uddevalla. Hon heter Lillemor Arvidsson och är ordförande för Kommunalarbetareförbundet. Hon är ordförande för alla de lågavlönade, deltidsarbetande kvinnor i vård och omsorg som förlorar på denna omläggning. Hon säger i tidningen Kommunalarbetaren: ”Jag tvingas konstatera att regeringen inte visat någon större förhandlingsförmåga —---. En mycket stor del av kommunalarbetarna kommer att förlora på skattereformen.” I vpk fortsätter vi att arbeta för en rättvis skatteomläggning. En sådan omläggning skulle ta fasta på följande: Högre statsskatt än 2096 för höginkomsttagarna. Företagen skall vara med och finansiera det hela. Stärk kommunernas ekonomi, så att kommunalskatterna kan pressas ner. Differentiera momsen. Höj energibeskattningen, men gör det i ett miljöperspektiv. Hyreshöjningar får inte ”äta upp” en sänkning av inkomstskatten. Detta verkar vpk för nu och tills beslut fattas i mars 1990. Jag tror inte att regeringen kommer att ändra sig, men jag hoppas. Jag är besviken i dag, men jag hoppas att de försuttna möjligheterna skall kunna förvandlas till öppningar åt vänster. Socialdemokraterna är inte som parti ett orörligt cementblock, det vet vi. De har visat att de kan röra sig till höger. Och kunde vi få en ”folkkampanj” för en fördelningspolitik, kan partiet naturligtvis lära sig att gå till vänster igen, att göra en vänstersväng. Det finns områden där socialdemokraterna utan prestigeförluster skulle kunna reparera några av skadorna från RINK. Det gäller framför allt kommunernas ekonomi. Under 80-talet ökade kommunalskatterna svagt, med någon halv procent, generellt. Under samma tid drog staten in statsbidrag på 3 procentenheter. Det är detsamma som om kommunerna skulle ha sänkt sin skatt med 3 kr. Där ligger förklaringen till köerna och krisen i offentlig sektor. Nu säger regeringen att en statlig utredning om kommunernas ekonomi skall tillsättas. Å andra sidan säger samma regering i proposition 50: ”-—- genom reducering av kommunernas skatteunderlag eller genom annan förändring som reducerar utbetalningarna från staten till kommunerna.” För att skapa balans mellan stat och kommun skall man dra in mera pengar från kommunerna. Det här inger förvisso onda aningar. Det är ju faktiskt så, att om regering och riksdag gör platt intet — vilket är det bästa i många fall — kommer kommunerna att få återställd ekonomi, genom att de får en vidgad skattebas. Då skulle en del debatter i denna kammare kunna inhiberas eller minimeras, därför att det inte skulle gå lika lätt att peka på brister i offentlig sektor och därmed kräva privatisering av vård, skola och omsorg. Det borde väl vara ”mumma” även för betydande delar av den socialdemokratiska riksdagsgruppen, om än inte för andra delar av partiet — på andra sidan kanalen. Det är på denna punkt som det fortfarande finns en skiljelinje mellan nyliberalismens partier moderaterna och folkpartiet och andra partier. Moderaternas skattepolitik lovar sänkt skatt till alla — nu. Och folkpartiet lovar samma sak — om någon tid. I det stycket är moderaterna mer rundhänta, som lovar rejäla klappar till alla. Men konsekvenserna blir längre köer och sämre kvalitet. Att stå i kö är inte valfrihet. Moderaterna har en patentlösning på problemet: ”privatisering”. Med skolpeng, vårdpeng, fria försäkringar och checksystem vill moderaterna ge alla och envar valfrihet. Och visst blir det valfrihet. Det blir också valfritt att teckna privat tilläggsförsäkring och fritt att erlägga extra, privat avgift för dem som har råd. Och de får ju råd med sänkt marginalskatt. Då slipper de som har råd att stå i kö. Det blir blå-vit basservice till alla med patientbricka, men ”business class” för dem som har guldkort. Den teoretiska parollen ”valfrihet” blir i praktisk verklighet ”ökad ojämlikhet”. Jag vill inte påstå att nyliberalerna i sig önskar detta. Jag tror inte att de är onda människor. Det bara blir så när man är fången i sin egen ideologi. Att tro på andras goda avsikter gör inte att jag tror på deras resultat. Ingen trafikant önskar olyckor, men vissa kör bevisligen trots det i diket, speciellt de som kör för fort. SkU:s betänkande är ett första steg i skatteomläggningen. Det har kommit till under sådan hast att jag känner mig tveksam till riksdagens arbetsformer. Jag är inte kritisk mot utskottets ledamöter eller kansli. Utskottet har haft att hantera en omöjlig situation. Jag rekommenderar alla att läsa det särskilda yttrandet nr 1, men jag är besviken över att inte alla i utskottet kunde stödja det. I en vpk-reservation visar vi att det går att sänka marginalskatten för normalinkomsttagare med 6 20, utan att samma sänkning sker för dem som tjänar det dubbla eller tredubbla. Vi visar att det inte finns någon nyliberal matematik — inte någon orättvis matematik. Vi kräver i vpk en särskild skattereduktion i låga och normala inkomstskikt redan för 1990, i linje med vad som diskuteras för 1991. I en gemensam reservation som vi har med centern och miljöpartiet kräver vi ett rakare och rättvisare system för pensionärer. I en vpk-reservation säger vi nej till en betydande finansiering via ökade boendekostnader. Vi kräver att industrifastigheter skall beläggas med fastighetsskatt, precis som hyreshus. Det är rimligt. Vi ställer förslag om nya principer för bostadsbeskattningen. Vi verkar för att den löpande beskattningen skall grundas på bruksvärdet. I denna fråga finns det faktiskt anledning att vara optimistisk. En rad organisationer inom bostadsområdet har uttalat sig i denna riktning, och partier i bostadsutskottet har uttalat sig positivt. Det finns alltså ljuspunkter. Vpk avvisar en rad dåliga eller tvivelaktiga skattehöjningar som regeringen föreslår. Dit hör bl.a. moms på hotell och restauranger, eller turistmomsen, som ledamot Lundgren beskrev den som. I den frågan är vi i vpk och moderaterna fullständigt överens. Vi säger nej till energimomsen. Vi godtar de skattehöjningar som tar ut skatt efter bärkraft, och vi föreslår ökad skatt på pensionsfonderna i linje med RINK:s ursprungliga förslag. Det skulle ta in 2,5-3 miljarder nästa år. Herr talman! Vi i vpk menar att vi för en politik på basis av principen skatt efter bärkraft. Det är min förhoppning att vi skall bli fler som arbetar efter den principen. Jag är övertygad om att majoriteten av väljarna vill att riksdagsbesluten skall följa den gamla principen. Det kommer naturligtvis att följa flera skattebeslut, det finns chans för regeringen att tänka om. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen har en chans att påverka sin regering. Denna möjlighet gives dock, om man kan hantera frågorna under lugnare omständigheter än som rått i det gångna arbetet. Jag vill också göra en kort kommentar som ligger litet grand utanför, men inom betänkandets ram naturligtvis. Vi i vpk vill deklarera att vi kommer att stödja centerns förslag i vad gäller begäran om förslag om bilaccis för vissa fordon. Vi kommer också, har vi kommit fram till i vår grupp, att lägga ned våra röster i frågan om skatteavdraget för egen bil i tjänst. Beredningen har gått snabbt, och vi lutar för närvarande mest åt att man borde ha presenterat en annan lösning än den som föreslås i propositionen. På grund av den ansträngda arbetssituationen har vi inte hunnit med att ta fram ett alternativt förslag. Vi väljer därför att i detta skede lägga ned våra röster. Med detta, herr talman, vill jag återigen yrka bifall till de reservationer som har undertecknats av vpk.

Herr talman! Ledamoten Lundgren tog upp förhållandena i de östeuropeiska statssocialistiska länderna. I mångt och mycket tror jag att vi kan vara överens om beskrivningen av dem. Jag tror att jag och ledamoten Lundgren i mångt och mycket är överens om beskrivningen av problemen i de nyliberala staterna, USA, England och Japan, eller i en nyliberal stat som Brasilien. Där är vi på vissa väsentliga punkter överens. Problemet i de östeuropeiska staterna är att en planekonomi aldrig kan fungera utan demokrati. Det är den historiska lärdomen av detta. Däremot har vi en annan historisk lärdom, att en marknadsekonomi fungerar utmärkt utan demokrati. Det är så att säga basstrukturen. För att återvända till Sverige, där vi lever och verkar: De köer vi har i vården beror på att vården har för litet resurser, på grund av att bidragen till vården har halkat efter. Vi kan se på de jämförelser som finns. Jag tänkte på en siffra som gäller produktiviteten. Det står att kostnaden för privatläkarbesök på 80-talet har stigit med 88 20. Men för vårdtillfällen i den offentliga hälsovården har kostnaden stigit med 63 20. Det här säger i och för sig ingenting om kvaliteten. Detta är bara nominella prisindex. Det vi kan veta om kvalitet och produktivitet i offentlig tjänsteproduktion är det som jag tror att Hans Werthén sade: Industriell produktion handlar om att spara tid. Service, vård och omsorg handlar om att ge tid. Werthén inser att man inte kan mäta industrin med samma mått som man mäter service och utbildning. Det är det moderata systemfelet. Vi skall ha bort köerna. Det får vi när vi satsar resurser från den lyxkonsumtion som finns, från den spekulationsmarknad som finns, som bara driver upp inflationen. Moderater och vpk hatar gemensamt inflationen. Spekulationsekonomin späder på inflationen. Kunde vi dränera denna marknad, sätta in pengarna i vården och omsorgen, skulle vi bromsa inflationen och öka välfärden i dubbel måtto. Det vore en framåtsyftande politik.

Herr talman! Javisst skall vi mötas gemensamt. Det gör vi i den svenska politiken. Vi har vissa grundvärderingar som vi är överens om. Vi skall inte göra detta till ett semantiskt seminarium och diskutera ordvalörer. Vi vet att det också finns djupgående skillnader i våra ideologier. Men jag representerar den kommunism som utgår från manifestet och som säger att målet är ett samhälle där vars och ens fria utveckling är en förutsättning för allas fria utveckling. Det är alltså den kommunistiska tradition jag representerar. Nii det nyliberala lägret talar också om frihet. Men i friheten behövs också någon som bevakar friheten för de små och skyddar dem från att bli överkörda av de ekonomiska monopolen — eller i och för sig av en för stark stat i vissa fall; det kan vara riktigt. Vi såg häromdagen hur en stark stat gör upp affärer med en stark storfinans. Det tas inte upp i någon proposition och ställs inte under debatt. Det är detta som jag har ägnat mitt politiska liv åt att bekämpa — när stat och storfinans agerar samman, när hela min bygd står och faller med de beslut som en person behagar fatta. Jag påstår att det samhället, med den marknadens frihet, inte är något konsumentstyrt, teoretiskt marknadsliberalt samhälle. Det är de mäktiga industrimännens frihet och de mäktiga politikernas frihet som där skapas. Det samhället skall jag bekämpa. I några stycken är vi överens. Bo Lundgren talar om de alltför starka politikerna, jag bekämpar de alltför starka industrimännen. I så måtto möts vi. Vi kommer emellertid från skilda håll, och vi kommer aldrig att stanna på samma punkt. Men ibland möts vi alltså i den gemensamma strävan att bekämpa alltför stark maktkoncentration.

Herr talman! Skattesystemet tycks betyda olika saker för olika människor. När man hör Bo Lundgren, får man intrycket att moderaterna ser på skatten som på en drake som de skall bekämpa med sina rostiga svärd. Socialdemokraterna däremot tycks se skatten som en inkomstkälla för ett starkt samhällsmaskineri. Kanske ligger det något i båda dessa vinklar. Men beklagligt nog missar våra största partier det viktigaste, vilket är — att något har gått snett i vårt samhälle och — att vi måste använda våra medel för att rätta till det, samt — att skatten är ett bra vapen, kanske det allra bästa, för den uppgiften. För den som till äventyrs inte har lagt märke till att något är fel i den här världen, kan jag avslöja att vårt nuvarande konsumtionsmönster inte utgör en del av ett uthålligt ekonomiskt system. Det våldsamma utnyttjandet av jordens ändliga resurser och den hänsynslösa förstöringen av vår egen livsmiljö är delar i en utveckling som varje ansvarig medborgare bör göra sitt yttersta för att bekämpa. Jämfört med de problemen ter sig etablissemangets motiv för beskattning ganska futtiga. Vad är då ur ekologisk synpunkt viktigt att åstadkomma med skattereformen? Miljöpartiet de gröna försöker besvara denna utmaning med tre viktiga element. Det första är positiva miljöeffekter genom den indirekta beskattningen. Det skall alltså kosta att smutsa ner miljön eller att utarma resurserna. Det andra är en låglöneprofil i skattesänkningen. Vi i miljöpartiet kan inte ställa upp på den här reformen som gynnar de redan rika. Det tredje är ett realistiskt sätt att se på dynamiska effekter. Detta har diskuterats ganska ensidigt, och därför vill jag utveckla det något. Människors handlingsmönster påverkas av en sådan här skattereform. Man kan vänta sig två effekter, som fungerar på motverkande sätt, av en sänkning av marginalskatten: Den första effekten, som jag tror är den viktigaste, är att människor kan välja mer fritid genom att de med samma budget kan ha kortare arbetstid och ägna sig mer åt ett positivt liv. Den kommande höjningen av indirekta skatter kan man kanske motverka genom en miljövänlig livsföring som innebär att man hushållar med de knappa resurserna. Den andra effekten är den som man har pratat mest om — att människor anser det lönt att öka sin insats av lönearbete bara därför att de får behålla mer av extraförtjänsten. De kan då öka sin konsumtion. Båda dessa effekter är dynamiska, dvs. de kommer som en reaktion på att man ändrar reglerna. Där den första effekten överväger får man en ökning av livskvaliteten, där den andra effekten överväger ökas den materiella förbrukningen. Det är min förväntan att en ökande förståelse för livets värden innebär att den första effekten kommer att överväga. Jag vet fuller väl att utskottets majoritet — i detta speciella fall en violett koalition av socialdemokrater och folkparti — hoppas och anser att den andra effekten kommer att överväga, dvs. att människor kan hetsas till allt större ansträngningar i det formella arbetslivet. Jag utgår från att majoriteten i stort sett har fel, men handlingsmönstren från miljontals individer kommer att avgöra utvecklingen. Med detta yrkar jag bifall till reservation 6 beträffande mom. 1 i skatteutskottets betänkande 10. Så långt målsättningen. Låt mig nu diskutera våra recept för att åstadkomma den. Först något om inkomstskatten: Beskattningen skall alltså delvis användas som fördelningspolitiskt instrument. För detta krävs för det första ett regelsystem som försvårar skatteundandragande. Det är bra i förslaget, och många partier delar den åsikten. För det andra skall skatteskalan ha en god låglönestruktur, dvs. de få som har höga inkomster skall verkligen betala hög skatt och de många som har små inkomster skall ha lägre skatt, eventuellt också bidrag. Det är inte så i propositionens förslag, vilket vi har visat med siffror i vår motion. Därför föreslår vi i reservation 13 att skatten sänks med 4 procentenheter för dem som har över 73 000 kr. och med 3 procentenheter för dem som har lägre inkomster. Vi föreslår också en höjning av grundavdraget från 10000 till 12000 kr. Jag måste betona att dessa förslag endast är ett första steg mot ett skattesystem med väsentligt högre grundavdrag och motsvarande höga marginalskatter i de högsta inkomstskikten. Med vårt förslag får de som tjänar mindre än 12000 kr. i månaden behålla en större del av sin inkomst än med socialdemokraternas och folkpartiets förslag. Ju högre inkomster man har, desto mer tjänar man på socialdemokraternas och folkpartiets förslag. De som tjänar 25 000 kr. i månaden får en skattesänkning på 5 000 kr. mer i sfp-förslaget än i vårt förslag. Det är dem som s och fp ömmar för. Men med hänsyn till att de höjda indirekta skatterna också ganska mycket drabbar dem som har låg inkomst har vi funnit att det är nödvändigt att låginkomsttagarna ges en rimligt proportionell skattesänkning. Den andra viktiga målsättningen som jag tog upp var att skatter skall användas som styrmedel för att motverka misshushållning med resurser och miljö. Skatterna på ändliga råvaruresurser måste höjas kraftigt för att minska överflödskonsumtionen av dem. Miljöskatter och avgifter på miljöfarliga utsläpp m.m. måste också införas i större utsträckning och på ett mycket mer konsekvent sätt. Den del av inkomsterna från sådana skatter som förväntas bestå under lång tid framåt — om inte minskningen av denna onödiga konsumtion blir betydande — skall man använda för att sänka dels skatterna på arbetsinkomster, dels arbetsgivaravgifterna. En sådan överflyttning av skattebördan från skatt på arbete till skatt på naturresurser och miljöutsläpp gynnar den konsumtion som vi vill gynna. Behandlingen av dessa frågor har ju skett på ett mycket jäktigt sätt. Det hade varit bra om vi hade kunnat diskutera de här sakerna i lugn och ro. Då hade kanske alla dessa partier som så gärna uttalar ordet miljö kunnat inse litet av de väsentliga grunddragen i en verkligt grön skattereform. Som det nu blev hade s och fp så bråttom att hasta igenom en reform, att en noggrann analys av målsättningen och metoderna inte hanns med. Att det över huvud taget kunde bli ett betänkande är huvudsakligen den duktiga och mycket arbetsamma kanslipersonalens förtjänst. Ändå har det blivit en del misstag. Det mest ironiska är kanske att folkpartiets representant råkar stå med bland de klagande i det särskilda yttrandet om tidspressen. Det fick han troligen egentligen inte för storebror, men tryckfelsnisse rättade till sakernas tillstånd. Låt mig nu tala litet mer om energibeskattningen — där finns några punkter som det kan vara intressant att gå närmare in på. Först och främst anser vi att energi bör beskattas med råvaruskatter på icke förnybara energikällor samt med miljöskatter på utsläpp av t.ex. koldioxid. En sådan energibeskattning skulle drabba all användning av icke förnybara energiråvaror. Alla verksamheter som förbrukar energi får då ett incitament att spara. Regeringens förslag att år 1990 momsbelägga energin leder till ökade energipriser för hushållen; de får därigenom ett ökat incitament att spara. Däremot ökar inte kostnaden för företagens energianvändning i den mån momsen kan lyftas av. Det är t.o.m. så att man i propositionen föreslår en sänkning av elskatten med 2 öre per kilowattimme! Det står naturligtvis i klar motsats till den deklarerade energipolitiken och utgör faktiskt ett hån mot den. Vi vill alltså inte ha moms på energi, men om nu kammarens majoritet lyckas trumfa igenom det, vill vi i varje fall befria biobränslena från denna pålaga. Det är viktigt att ge förnybara energikällor en sportslig chans. Ett annat misstag som skulle kunna rättas till i detta skede är det faktum att sådana energibesparande installationer som värmepumpar, solfångare, etc., vid villataxering tillåts att öka taxeringsvärdet på villan. I våras förlorade vi tillsammans med centern en votering i just den frågan, men det kan ju tänkas att andra partier har tänkt om. Den debatterades livligt i kammaren den 30 maj. Vårt förslag avslogs med motiveringen att det nog ändå lönar sig med energisparande. Ja, det gör det naturligtvis från samhällsekonomisk synpunkt. Men den enskilde idealist som installerar en värmepump får betala en hel del — det är ett stort utlägg. Sedan dess har frågan diskuterats rätt mycket i tidningsspalterna; klagomål har anförts över den taxeringsregeln. Jag såg häromveckan i Sydsvenskan att t.o.m. en moderat riksdagsman beklagade beslutet att sådana energibesparande åtgärder tillåts höja taxeringsvärdet, ett beslut som han själv var med om att fatta den 30 maj! Det måste väl ändå kallas för hyckleri. Nu finns det en chans för alla att uppmuntra energisparande — både reaktorkramare och kärnkraftsmotståndare kan få skadan reparerad i den kommande energipolitiska propositionen. Det är nämligen vad vi föreslår i reservation 33. Jag uppmanar kammarens ledamöter att liksom jag rösta för den. Det är nödvändigt att också flyget betalar sina miljökostnader. Det är helt orimligt att det mest energikrävande och mest nedsmutsande trafikslaget skall åtnjuta en praktiskt taget fullständig skattefrihet. Som ett provisorium för 1990 föreslår vi att den nuvarande miljöskatten på flygets kväveoxidutsläpp höjs till 40 kr./kg. Elintensiv industri har i dag nedsatta energiskatter på så sätt att skatten aldrig får överstiga 1,7 90 av företagets försäljningssiffror. Målet måste vara att avveckla sådana särskilda nedsättningar av energiskatten. Vi anser att även elintensiv industri skall betala full energiskatt och alltså uppmuntras att införa energibesparande förbättringar. Men det är naturligtvis också nödvändigt att behålla industrins internationella konkurrenskraft. Därför bör övergångsvis ett mer neutralt stöd ges än de nuvarande skatterabatterna. Regeringen bör också bedriva ett aktivt arbete för att internationellt förmå andra länder att upphöra med sina subventioner till den energikrävande industrin. Som ett provisorium för 1990 föreslår jag att den procentsats som företagen själva skall betala höjs från 1,7 till 2,2 Jo av omsättningen. Vi återkommer i samband med propositionen om 1991 års skatter med ett något mer utförligt förslag på den punkten. Om arbetsgivaravgiften säger vi följande. För att inte industrin och andra icke-hushållsanvändare totalt sett skall drabbas av alldeles för höga kostnader till följd av vårt förslag föreslår vi att de intäkter som inflyter från höjda energiskatter för dessa användarkategorier i huvudsak används till sänkning av arbetsgivaravgifter med tio procentenheter i hela Norrland, i vissa kommuner i Dalarna och Värmland samt på Gotland. Så något om finansieringen. Det är viktigt för oss i miljöpartiet de gröna att ett trovärdigt förslag till skattereform är finansierat, eftersom vi i dagens läge inte är beredda att minska statens utgifter i någon högre grad. Med vårt förslag blir budgeteffekterna för år 1990 att statens inkomster från direkt inkomstskatt minskar med 28 miljarder och från arbetsgivaravgifter med 8 miljarder. Eftersom inkomsterna ökar jämfört med förslaget i propositionen får vi totalt sett ett överskott på omkring 2 miljarder, som vi menar skall användas för satsning på ny energiteknik. Regeringen har i propositionen räknat med att drygt 6 miljarder av skattesänkningen inte behöver finansieras för år 1990. Det antas korrigeras av den inflationseffekt som man får genom att fler löntagare kommer upp i högre inkomstskikt. Jag anser det mindre välbetänkt att räkna med en sådan effekt i det konjunkturläge och i det avtalsläge som nu råder. Många andra frågor skulle kunna diskuteras, men jag nöjer mig med detta och yrkar bifall till de reservationer som mitt namn finns med på. Herr talman! Låt mig sluta det här anförandet med att säga att även om utskottets majoritet denna gång åstadkommit ett miserabelt hastverk till skattepaket finns det fortfarande en chans. Om några månader skall vi diskutera en mycket större reform, den som skall gälla fr.o.m. 1991. Till dess, tänk igenom vad jag har sagt och försök äntligen inse vad som är viktigt i den ekonomiska politiken!

Herr talman! När Ernst Wigforss en gång i tiden — för mer än 40 år sedan — skapade det nuvarande skattesystemet med dess progressiva inslag hade han två syften. För det första ville han dra in pengar till samhället för stora och viktiga uppgifter som social upprustning, utbildning för alla, bra kommunikationer, osv. För det andra ville han uppnå en ökad jämlikhet i samhället genom att höginkomsttagare skulle betala en större andel av sin inkomst i skatt än låginkomsttagare. Ernst Wigforss och svensk socialdemokrati lyckades i sina uppsåt. Sverige blev ett välfärdsland, Sverige blev ett land med relativt små klyftor mellan samhällsklasserna. Sedan dess har mycket hänt med vårt skattesystem. En nästan permanent inflation på ganska hög nivå har gjort att allt fler löntagare i vanliga inkomstlägen numera drabbas av höga marginalskatter. Skattesystemet har fått nya uppgifter som ligger långt ifrån vad Ernst Wigforss hade tänkt sig. Så t.ex. spelar skatterna numera en stor roll i regionalpolitiken, i näringspolitiken, i energipolitiken, i miljöpolitiken, i trafikpolitiken, osv. Det säger sig självt att skattesystemet då förr eller senare blir olikformigt och ohanterligt. Det blir ett lapptäcke. Och det skapar många problem. Det värsta är kanske, att skattesystemet blir så krångligt. Det blir svårt att administrera. Den enskilde får svårt att hitta rätt i skattelabyrinterna och kan kanske inte ens överblicka sin egen skattesituation. Värst av allt är nog ändå att själva komplexiteten gör det möjligt att slippa ifrån att betala skatt. Allt fler kan i dag sänka sin skatt eller helt undgå att betala skatt genom smarta skattetekniska manövrer.Det håller på att utbildas ett nytt skattefrälse i Sverige. Och det är de välbärgade, de som har råd att utnyttja dyrbar skatteexpertis, som kommer undan. Det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Därför måste skattesystemet förenklas. Ett annat problem är det stora antalet s.k. skattefria öar och lågbeskattade löneförmåner. Det kan röra sig om grundavdrag vid aktieförsäljning och skattefritt pensionssparande. Det kan röra sig om lågbeskattade bilförmåner och förvärv av värdepapper av arbetsgivaren på förmånliga villkor. Resultatet av detta blir att ungefär lika inkomster mycket väl kan beskattas olika hårt. Den horisontella rättvisan ,som det heter, sätts ur spel. All erfarenhet visar också att det är höginkomsttagarna som utnyttjar dessa förmåner mest. Därför måste skattebasen breddas genom att förmånerna minskar radikalt. En av de mera påtagliga och stötande asymmetrierna i dagens skattesystem är skillnaden i beskattning av arbete och kapital. Rent allmänt kan man säga att vanligt hederligt arbete beskattas hårdare än inkomst av kapital. Det illustreras bäst av det faktum, att den personliga kapitalinkomstbeskattningen ger ett årligt bortfall på 5 — 10 miljarder kronor för stat och kommun. För att uttrycka det litet mera brutalt och rakt på sak är det numera möjligt att bygga upp avsevärda förmögenheter med hjälp av skattesystemet. Det kan naturligtvis vi socialdemokrater inte acceptera. Därför måste kapitalbeskattningen skärpas kraftigt. Vi strävar alltså efter en förenkling av skattesystemet, en breddning av basen, inte bara för inkomstskatten utan också för de indirekta skatterna, och en skärpt kapitalbeskattning. Detta ger samtidigt ett utrymme för kraftiga marginalskattesänkningar, som i sin tur ökar köpkraften, gynnar arbete och sparande samt motverkar skatteplanering och fusk. Man har anklagat oss socialdemokrater för att inte ha tagit itu med problemen tidigare. Sanningen är den att vi redan 1982 — efter den borgerliga valförlusten — satte i gång med saneringsarbetet. Vi har genomfört ett stort antal förenklingar av vårt skattesystem. Mest påtaglig är kanske härvidlag den förenklade självdeklarationen som numera kan användas av ett stort antal inkomsttagare Vidare har vi under den tiden, tillsammans med folkpartiet och centerpartiet, genomfört den största marginalskattesänkningen någonsin samtidigt som skattebasen har breddats rejält. Vi har också genomfört ett tjugofemtal åtgärder mot skattefusk och avancerad skatteplanering, i samtliga fall under hårt motstånd från framför allt moderata samlingspartiet. Man kan fråga sig vad som ligger bakom en sådan ovilja att ta itu med ett av vår tids största problem. När detta är sagt, måste det också tilläggas att många av åtgärderna har provisoriets karaktär. Vi socialdemokrater har länge förstått att något radikalt måste göras åt vårt skattesystem. Därför tillsatte regeringen redan 1985 en kommitté med uppgift att se över hela företagsbeskattningen. Det var utredningen om reformerad företagsbeskattning, populärt kallad URF. Två år senare, på 1987 års partikongress, antog partiet riktlinjer för en total omdaning av skattesystemet. Det var riktlinjer som på det hela taget överensstämmer med principerna för de förslag som vi nu diskuterar. Samma år, alltså 1987, tillsattes så ytterligare två stora utredningar. Det var kommittén för en reformerad inkomstbeskattning, RINK, och kommittén för indirekta skatter, KIS. Därmed var arbetet med en genomgripande skattereform i full gång. Nu är utredningarna färdiga och remissarbetet är genomfört. Remissinstanserna är i huvudsak positiva till förslagen som syftar till en samhällsekonomiskt effektiv beskattning samtidigt som viktiga rättvisekrav tillgodoses. Förslagen innebär också att arbete och sparande skattemässigt skall gynnas samtidigt som lånebaserad konsumtion och förmögenhetsuppbyggnad försämras. Fusk och skatteplanering skall motverkas. Herr talman! Det ligger ett värde i att ett skattesystem blir bestående under lång tid. Människor måste hinna vänja sig. De måste hinna lära sig hur det fungerar. Därför är det nödvändigt att ett sådant nytt system beslutas av bredast möjliga majoritet i riksdagen. Detta är bakgrunden till att statsministern i början av hösten tog initiativ till överläggningar med samtliga riksdagspartier och med arbetsmarknadens parter. Överläggningarna resulterade i en överenskommelse mellan socialdemokrater och folkpartister. Även centerpartiet ställde sig bakom viktiga delar av överenskommelsen. Moderata samlingspartiet ställde sig emellertid tidigt vid sidan om och deltog bara inledningsvis i överläggningarna. Därmed besannas det gamla talesättet att historien upprepar sig. 1981 kom socialdemokrater, folkpartister och centerpartister nämligen överens om en skattereform som ledde till kraftiga skattesänkningar och breddningar av skattebasen. Även denna reform avvisades av moderaterna. Därmed sprack den borgerliga trepartiregeringen och moderaterna började sin skattepolitiska ökenvandring. Årets skatteöverenskommelse innebär också en tidigareläggning av vissa delar av skattereformen. Så t.ex. bör redan 1990 en tredjedel av reformens inkomstskattesänkning genomföras. Samtidigt har man enats om att detta skall finansieras i sin helhet och om hur detta skall ske. I den proposition som vi nu behandlar och som alltså är ett resultat av överenskommelsen mellan socialdemokrater och folkpartister finns ett antal finansieringsförslag. Det rör sig om skärpt kapitalbeskattning, basbreddningar i inkomstbeskattningen och ett ökat uttag av indirekta skatter. I propositionen föreslås också att ett första steg skall tas i reformeringen av företagsbeskattningen. Det skall ske i enlighet med tankegångarna i URF om ett system med låg formell skattesats och ett breddat beskattningsunderlag. Detta uppnås genom en kraftig sänkning av bolagsskattesatsen samt ett slopande av investeringsfonder och mindre generösa nedskrivningsregler. Det hela är tänkt att genomföras redan vid 1990 års taxering. Därigenom minskar problemen vid övergången till det helt nya system för företagsbeskattning som föreslås i URF, varom också bred enighet råder. När det gäller den omläggning av hela skattesystemet som skall ske 1990 är socialdemokraterna och folkpartiet överens om att denna skall finansieras fullt ut. En underfinansiering vore förödande för svensk ekonomi. Det skulle ytterligare sätta fart på de överhettningstendenser som redan finns. Och det är precis detta som skulle ske med moderata samlingspartiets finansieringsförslag — ett förslag som Bo Lundgren faktiskt helt förbigick i sitt anförande. Han har över huvud taget inte mycket att säga om det egna förslaget. Det är egentligen bara ett enda långt, ihållande gnäll om regeringsförslaget. Från det moderata hållet är man med på att statens inkomster minskar genom att ansluta sig till regeringens skattesänkningsförslag. Man spär dessutom på med ytterligare sänkningar av förmögenhetsskatten. Men när det kommer till finansiering av kalaset är man inte längre med på noterna. Då kryper man bakom ett antal diffusa och synnerligen osäkra inkomstökningar. Man anvisar också besparingar, som i vissa fall är minst lika diffusa och osäkra. Sålunda vill moderaterna finansiera en knapp tredjedel — 5,8 miljarder kronor — av reformen genom s.k. dynamiska effekter. Det skulle vara mycket intressant att få höra hur man kommit fram till denna smått fantastiska siffra. Vad finns det för vetenskapliga eller andra undersökningar som ger belägg för att detta är en korrekt siffra? Är det inte så, Bo Lundgren, att detta är en desperat chanstagning? Det gäller ju att till varje pris visa upp ett lägre skattetryck än socialdemokrater och folkpartister. Och inte nog med detta. 900 milj.kr. trollas dessutom: fram genom att slopa en skatt: omsättningsskatten på värdepapper. Moderaterna grundar sitt förslag härvidlag på någonting som man benämner ”tillförlitliga beräkningar”. Kunde möjligen Bo Lundgren bidra till att skingra dimmorna genom att tala om vad det är för tillförlitliga beräkningar man syftar på? Ovissheten är också stor när det gäller stora delar av moderaternas andra finansieringskälla, besparingar. 2 miljarder kronor av dessa specificeras över huvud taget inte alls. Var de skall tas får vi i bästa fall veta någon gång efter den allmänna motionstiden nästa år. Kan inte Bo Lundgren lätta en liten aning på förlåten när det gäller dessa 2 miljarder? Eller sviker modet även på den punkten? I några besparingsförslag lättar dock de moderata dimmorna. Det finns trots allt några konkreta förslag. Det är emellertid förslag som slår hårt mot det svenska trygghetssystemet. Ersättningsnivån till kommunala beredskapsarbeten skall sänkas, KAS och utbildningsbidrag skall försämras och sjukoch föräldraförsäkringen skall urholkas. Det är alltså de sämst ställda som skall betala stora delar av den moderata skattefesten. Sjuka och arbetslösa skall betala sänkningar av förmögenhetsskatter och marginalskatter. Det är fördelningspolitik och systemförändringar av gammalt högermärke! Centerpartiet ansluter sig till stora delar av propositionen. Det är bra. Det gäller bl.a. de föreslagna sänkningarna av marginalskatterna. Däremot är det litet si och så med viljan att finansiera sänkningarna. Bl.a. utnyttjar man helt sonika 3 miljarder kronor som riksdagen i våras tog in genom energiskattehöjningar. Avsikten med dessa höjningar var bl.a. att kyla av den överhettade ekonomin. Nu är man uppenbarligen beredd att värma upp ekonomin igen. Det är stor risk att en sådan politik spär på inflationen. Centern accepterar inte heller propositionens förslag om moms på energi kombinerad med sänkt elskatt. Man föredrar att bibehålla elskatten och lägga nya punktskatter på energi. Vänsterpartiet kommunisterna och miljöpartiet vill, har vi ju hört, t.o.m. höja elskatten kraftigt. Det är en politik som drabbar industrin — särskilt den elintensiva delen — mycket hårt. Konkurrenskraften för exempelvis svensk pappersoch massaindustri kommer att urholkas, och följderna för sysselsättningen kan bli förödande. Företag som går dåligt blir dessutom dåliga skattebetalare, och hur blir det då med finansieringen av förslaget? Centerns minst sagt äventyrliga finansiering av skattereformen leder oundvikligen till höjd inflation och ökad arbetslöshet. Av bitter erfarenhet vet vi att just detta är den riktigt stora orättvisan. Inflation och arbetslöshet drabbar alltid de sämst ställda hårdast. Mot den bakgrunden låter centerpartiets tal om att man angriper socialdemokratin från vänster minst sagt ihåligt. Herr talman! Det är sant, som också har påpekats av de tidigare talarna, att skatteutskottet har haft kort tid på sig för att behandla detta ärende. Det har emellertid inte hindrat oss från en seriös behandling av proposition och motioner. Tre s.k. fackutskott här i riksdagen har fått yttra sig över ärendet, och under en dag genomförde vi en omfattande hearing med ett stort antal berörda organisationer. Till detta kommer att lagrådet har haft möjligheter att yttra sig över de delar i propositionen där man möjligen skulle kunna befara otillåten retroaktivitet. Det gäller företagsbeskattningen och anställdas förvärv från arbetsgivaren av värdepapper. På båda dessa punkter är lagrådets besked klart och entydigt: Det finns ingen grundlagsstridig retroaktivitet i förslaget. Däremot har lagrådet vissa invändningar av praktisk och redaktionell natur. Dessa invändningar har beaktats av skatteutskottet. Under ärendets behandling har utskottet också noterat vissa mindre brister i propositionen. Det gäller förslaget om avdragsbegränsning för pensionsförsäkringspremier. Här har det visat sig att man genom att flytta över under 1989 outnyttjade avdrag till 1990 kunnat undgå att drabbas av avdragsbegränsningar. Det har funnits tydliga tecken på att en del försäkringsbolag var i färd med att utnyttja detta förhållande i sin marknadsföring. Alla partier utom moderata samlingspartiet tyckte att detta var stötande och enades därför om ett s.k. utskottsinitiativ. Enligt detta skall begränsningen av avdraget gälla oavsett om det avser avgift som erlagts under 1990 eller om det avser avgift som flyttats över från 1989 — dock med den inskränkningen att det bara skall beröra avgifter som erlagts efter den 5 december 1989. Utskottet avger ett särskilt betänkande om detta — nr 1989/90:20 — och jag yrkar bifall till vad utskottet där har hemställt. Samtidigt yrkar jag avslag på den moderata reservationen till detta betänkande. Avslutningsvis, fru talman, vill jag också yrka bifall till skatteutskottets hemställan i betänkande 10 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag observerade att Lars Hedfors ägnade en stor del av sitt anförande till historik, och det är ju vackert så. Det har vi gjort väldigt mycket i utredningarna också, innan vi kom fram till beslutsfattandet. Men nu gäller det 1990 års skatter och de effekter som förslagen i betänkandet kommer att få för människor i vårt samhälle. Lars Hedfors citerade Wigforss och sade att Wigforss hade talat om att ge resurser och att utjämna inkomstskillnader. Jag undrar på vilket sätt som detta sker år 1990. Det kommer ju att bli en omfördelning, så att skattebördan läggs över på låginkomsttagare, jämfört med tidigare. Då kan man ju inte prata om att man utjämnar inkomstskillnader. Det är fullständigt orimligt att påstå detta. Då har man inte ens nått fram till något av de mål som 31 man satt upp för en skatteomläggning. Dessutom tappar vi helheten år 1990, framför allt genom att lägga fram förslag om stora systemförändringar, som vi egentligen skall ta ställning till senare. Jag tänker på energipolitiken och på regionalpolitiken. Man föregriper remissbehandling av miljöavgiftsutredningen, osv. Då kan man inte få den helhet som ju var tanken med skatteomläggningen, och det bidrar till de fördelningspolitiskt negativa effekterna år 1990. Det finns skäl att undra om skatteplaneringen minskar när folk inte längre kan använda sin egen bil i tjänsten. Blir det lättare och enklare efter genomförandet av de förslag som föreligger? Det är ganska märkligt att Lars Hedfors tar upp pengarna från vårens beslut om energibeskattningen. Det har skett en åtstramning med hjälp av den beskattningen sedan beslutet fattades. I beslutet stod det att de här skatterna skulle användas till ”skattesänkning på arbete genom sänkta skattesatser och/eller skattereduktion”. Och det talades om fördelningspolitiska effekter. Vi har inte gjort något annat än fullföljt det beslutet. Vi anser därför inte att vi på något sätt har försämrat ekonomin och varit oansvariga, som Lars Hedfors påstår. Vi tror att för man en dålig fördelningspolitik och behandlar människor orättvist, så kommer det att leda till betydligt större försämringar genom behov av enormt ökade bidrag under 1990 och även framöver. Från centerpartiets sida har vi en trovärdig finansiering. Jag skall återkomma till det i min nästa replik.
Fru talman! Lars Hedfors uppehöll sig vid alla brister i nuvarande system, och jag instämmer i hans kritik av dessa brister. Men för att ta en liknelse: Man kan ju uppskatta en brasa utan att hemfalla åt pyromani. Det är det ni snarast utsätter fördelningsprincipen för, Lars Hedfors. Herr Hedfors uppehöll sig vidare företrädesvis vid kritik mot moderata samlingspartiet, och jag förstår varför. Om man så att säga tappar åt två håll, får man bestämma sig för vilket läckage man skall dränera. Har man gått åt höger och ändå tappar röster åt höger, är det klart att då vänder man sig dit. Det andra läckaget ser man väl som en nödvändig följd av att man själv går åt höger. Dock fick jag en kommentar till att vi i vpk föreslår höjd energiskatt. Ja, vi tror att svenska folket kan bära det, för vi har låga energiskatter i Sverige. Japan har fyra gånger så höga energiskatter och energipriser som vi har i Sverige. Jag kan tillägga att vpk också föreslog reduceringar för viss energikrävande industri. Det finns ytterligare en punkt som jag vill ta upp, och där har jag en avgörande fråga till Lars Hedfors. Jag ställer mycket sällan frågor i kammaren. Det här är en av de få frågor jag ställer. Vi har en gemensam reservation från centern, miljöpartiet och vpk, där vi skrivit: ”Vidare bör en fördelningspolitisk analys göras angående effekterna av de aktuella förslagen.” Det fick vi inte stöd för i utskottet, och det är för mig totalt outgrundligt varför vi inte fick det. Jag minns ju att regeringen gav ett löfte om att låginkomsttagarna inte skall betala skattesänkningar åt höginkomsttagarna. Då måste man ju se vad effekten blir av omläggningen. Men om man säger nej till utvärderingen säger man ju också nej till att kontrollera om löftet efterlevs. Tror man att man levt upp till sitt löfte? Utredningen konstaterar att detta löfte inte efterlevdes. Mängder av andra liknande rapporter kom sedan. LO har tydligen någon undersökning på gång som inte är publicerad ännu. Anser Lars Hedfors att uppgörelsen med folkpartiet uppfyller kravet att höginkomsttagarna betalar sina egna skattesänkningar? I så fall: på vilka data grundar han denna uppfattning?
Fru talman! Lars Hedfors har rätt när han säger att de punktskatter som vi föreslår skulle drabba den elintensiva industrin. Men han glömmer tala om att vi också hjälper industrin med andra åtgärder i vårt paket. Vad det gäller är att vi måste subventionera en del av vår industri för att den skall kunna klara konkurrensen med omvärlden. Det är vi med på. Det är näringsutskottets jobb att säga vilka delar som bör subventioneras, men det är vårt jobb att säga hur. Skall det ske genom skattelättnad på energi eller på annat sätt? Vi menar att skattesubventionen inte är lämplig, därför att den uppmanar till energislöseri. Vi vill inte slå ut någon industri. Vi föreslår hur man skall kunna klara problemet. Men om man slösar med energi går det åt mera energi, så enkelt är det.
Fru talman! När Bo Lundgren tar upp de dynamiska effekterna blir jag litet rädd. Det tyder på att Bo Lundgren under hela den resa skatteutskottet gjorde till USA inte var riktigt med på noterna. Varenda expert, varenda politiker vi talade med i USA betonade entydigt att de dynamiska effekterna av deras reform var mycket små. De fanns där, men var små och kom i ett ganska sent skede. Här slår moderata samlingspartiet till med dynamiska effekter på 5,8 miljarder kronor direkt. Det är ungefär lika mycket som RINK beräknade att det skulle kunna bli av hela dess förslag. Det tar moderata samlingspartiet ut under första året. Tala om optimism! Dessutom lever vi i en högkonjunktur i Sverige. Det går bra för Sverige just nu. I en sådan situation är det svårt att få ut några dynamiska effekter. Bo Lundgren säger att två tredjedelar av svenska folkets frihet minskar genom skatterna. Det är möjligt att friheten minskar för de stora skattebetalarna. Men det finns en annan sida av saken också, Bo Lundgren. De som har nytta av den goda barnomsorgen, av den goda utbildningen, av de fina ko 1munikationerna som vi har, deras frihet ökar i motsvarande grad. Det är «« sämst ställda i samhället som får den största friheten genom en bra offe. lig sektor. Skattebördan ökar för låginkomsttagarna, säger Görel Thurdin. Tillåt mig då peka på att vi också vidtar åtgärder som får betalas av höginkomsttagarna. Vi skärper beskattningen när det gäller pensionsförsäkringspremier. Vi skärper beskattningen av aktier och skattefria löneförmåner. Här gynnades tidigare höginkomsttagarna. Denna skärpning kommer att i motsvarande grad gynna låginkomsttagarna. Framför allt: förslaget från centerpartiet slår hårt mot industrin och kommer att leda till en ökad arbetslöshet i Sverige, om det går igenom. Jag vill erinra om vad chefen för ett stort företag i södra Sverige sade om energibeskattningen. Alltför tunga bördor för det området gör att industrin kommer att lämna Sverige. I den situationen är centerpartiets förslag ansvarslöst. Lars Bäckström efterlyser en fördelningspolitisk analys. De fördelningspolitiska analyserna har gjorts av RINK och av LO, och de visar klart och entydigt att låginkomsttagarna inte kommer att betala höginkomsttagarnas skattesänkningar.

Fru talman! Lars Hedfors talar inte om de prishöjningar på 2,5 76 som blir 1990 och som troligtvis kommer att ligga kvar. Det har genom den konstruktion som finns i förslaget en påtaglig negativ fördelningspolitisk effekt. Som mervärdeskatten är utformad slår den hårdast mot dem som har lägst inkomster och lägst konsumtionsutrymme. Centerpartiet har en trovärdig finansiering. Däremot kan man ifrågasätta finansieringen i det nu föreliggande förslaget från socialdemokraterna och folkpartiet. Vi som oppositionsparti, som alltså måste motionera, kan bara utgå ifrån den proposition som föreligger och de förslag till finansiering som finns där. Det är inte trovärdigt att hävda att finansieringen skall täckas med t.ex. det som man får in genom begränsningar av avdragen för resor i tjänst. Man lägger över kostnader på kommuner, i princip på alla offentliga arbetsgivare. Vad får en sådan finansiering för effekt i slutändan? Kommunalskatterna kommer säkerligen att pressas upp. Målet 50 96 marginalskatt för de flesta kommer mycket få att kunna dra nytta av efter denna skattereform och med den utveckling som nu sker samt med de kostnadsökningar som vi redan har. Vi har de begränsningsregler i vårt förslag om energibeskattning som regeringen hävdar att vi inte skulle ha. Dessa regler finns redan i dag. Det är väl inget som hindrar att man har kvar samma system, även om man använder sig av punktskatter. Regeringen använder sig av samma opinionsbildning som när det gäller kärnkraften. Det är egentligen inte någon trovärdig opinionsbildning, men den genomförs med emfas av dem som tror på andra värden än centerpartiet har. Vårt förslag visar också — om man anknyter till det exempel som jag tog upp i mitt inledningsanförande — att effekten blir helt annorlunda för den kvinna som jag berättade om. Den totala skattebelastningen minskar genom att vi har en skattereduktion på 500 kr., ett höjt avdrag för resor till och från arbetet, höjt avdrag för resor i tjänsten, ett lägre bensinpris per mil, och genom att företagen inte avlastas — som skulle bli följden med förslaget om moms på energi — blir det mindre pålagor på hushållen. Vi hävdar bestämt att vårt förslag har en fördelningspolitisk profil och att vi har föreslagit en precis lika trovärdig finansiering som föreslås i propositionen.
Fru talman! Jag vill tacka Lars Hedfors för svaret. Eftersom jag är lärare, måste jag tyvärr säga att det var fel svar. Utredningarna finns visserligen, men de visade att detta var fel i fördelningspolitiskt avseende. Det säger bil. 17, bil. 8, SCB och LO. Till yttermera visso har man sedan ändrat grundförutsättningarna. RINK föreslog beskattning av kollektiva pensionsfonder och individuella pensionsförsäkringar, medan ni socialdemokrater vill minska dessa skatter. Vi vet ju att det finns ett samband med de fördelningspolitiska effekterna. Rosengren sade att om vi slipper den höga skatten på kollektiva pensionsfonder, kan han tänka sig 60 90 marginalskatt i stället för 50 20. Detta visar att TCO såg detta samband. Enligt LO innebär RINK:s förslag att alla individuella pensionsförsäkringar belastas med drygt 2000 kr. för dem som tjänar över 250000 kr., och 113 kr. för dem som tjänar 100 000-125 000 kr. När man nu sänker skattetaket för alla individuella pensionsförsäkringar, blir fördelningen sned, och effekten slår alltså ännu sämre än vad den gjorde tidigare. Det är visserligen sant att skattereduktionen — det ökade grundavdraget — kom till, och effekterna tar i bästa fall ut varandra. Det blir troligtvis en ännu mera sned fördelningseffekt än det ursprungligen var. Därtill kommer att man har slopat taket för ränteavdrag och ändringar i kapitaloch förmögenhetsbeskattningen med försämringar till följd, enligt vänsterpolitisk mening. Daniel Tarschys sade en gång att han skulle jaga minister Sigurdsen med blåslampa till dess han fick rätt svar. Nu är jag en mycket mer fridsam människa, men jag tänker gång på gång återkomma med frågan: Vilka fakta ligger till grund för ståndpunkten att höginkomsttagarna betalar sin egna skatter?
Fru talman! Mitt problem är snarare det motsatta. Jag kan inte tacka Lars Hedfors för svaret, eftersom jag inte fick något. Lars Hedfors talade om för mig att vårt förslag till punktskatter kommer att slå ut den elintensiva industrin. Så kommer inte att ske, eftersom vi också har förslag om sänkningar av arbetsgivaravgifter som väl motsvarar detta skatteuttag. Jag vill faktiskt ha en kommentar till det här av Lars Hedfors, för vårt förslag är verkligen ansvarsfullt. När det gäller energibeskattningen är vi väldigt besvikna att ni gått på linjen att förorda moms, i stället för någon annan typ som är snarlik den som föreslås av MIA. Detta förslag har kanske kommit för sent för att kunna bli ordentligt genomtänkt, men vi måste absolut få någonting sådant inför 1991. Det hade varit bra att inte redan nu gå över till ett annat system och sedan kanske behöva ändra tillbaka igen. Det måste vara en sundare princip att tillämpa MIA:s idé i det fallet.
Fru talman! Jag börjar med att besvara Gösta Lyngås fråga. Det är helt riktigt att ni i miljöpartiet har föreslagit att arbetsgivaravgifterna skall sänkas. Men detta förslag begränsar sig geografiskt till Norrland. Gösta Lyngå, det finns faktiskt i mycket stor utsträckning elintensiv industri också i södra Sverige. Den kommer att få stora svårigheter med miljöpartiets politik. Bo Lundgren hävdade med stor emfas att barnomsorgen, utbildningen och kommunikationerna i Sverige är dåliga. Men ni moderater vill ju göra dem ännu sämre, genom att undandra inkomster från staten och samhället — inkomster som skulle kunna användas för att förbättra bl.a. barnomsorgen, utbildningen och kommunikationsväsendet. Till Görel Thurdin vill jag säga att jag fortfarande hävdar att centerpartiets förslag till finansiering av denna reform är dåligt, mycket dåligt. Görel Thurdin svarar ju inte på min fråga om de tre miljarder som ni redan har dragit in för att använda för åtstramning. Hur kan det komma sig att ni nu plötsligt kastar in dessa 3 miljarder igen för att blåsa under inflationsbrasan? Det hade varit klädsamt om Görel Thurdin hade svarat på den frågan. Görel Thurdin sade att ett resultat av regeringens politik kommer att bli prisökningar på 2,5 20. Det är riktigt. Men prisökningarna hade blivit precis lika stora om centerpartiets förslag om höjda punktskatter hade gått igenom. Det hade blivit precis lika stora prisökningar om moderaternas dimmiga finansieringsförslag hade gått igenom. De höjda punktskatterna slår hårt mot industrin, och det innebär en stor fara för Sverige och Sveriges ekonomi. Slutligen vill jag till Lars Bäckström säga att det finns utredningar som visar de fördelningspolitiska effekterna. I de överenskommelser som har träffats med folkpartiet har vi, genom att föra över 5 miljarder kronor från höginkomsttagare till låginkomsttagare, tagit hänsyn till de brister som finns i dessa undersökningar och beräkningar. Kom ihåg, Lars Bäckström, att de riktigt stora orättvisorna har vi ju genom att vissa välavlönade, välbärgade människor kommer undan helt och hållet att betala skatt med dagens skattesystem. Det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Därför måste skattesystemet ändras radikalt.

Fru talman! De politiska förändringarna sker i dessa dagar i en rasande takt. I Östeuropa faller de gamla kommunistiska regimerna i en liberaliseringsvåg som knappast någon kunnat förutsäga. Här hemma blåser det också en föränderlighetens vind. Självfallet kan inte den politiska situationen här jämföras med den glädjande utvecklingen i öst, men en och annan ljuspunkt kan vi förvisso notera. Dagens debatt är en sådan ljuspunkt. När julfriden framåt kvällningen lägrar sig över denna plenisal, kommer vi att ha fattat beslut om första etappen i en genomgripande reformering av det svenska skattesystemet. Fortsättning följer i vår, och fr.o.m. inkomståret 1991 kan vi i Sverige äntligen börja tillämpa ett skattesystem där de värsta bristerna i dagens system är eliminerade. Det är självklart att vi inom folkpartiet har anledning att känna oss nöjda. I årtionden har vi ständigt upprepat kravet på en marginalskattereform. ”Det måste löna sig att arbeta” har det stått att läsa på våra affischer i valrörelse efter valrörelse. Genom dagens beslut tar vi ett rejält steg i denna riktning, och fortsättning följer. Nästa år ökar vi steglängden till det dubbla. Det arbetet är redan grundlagt. När det hela är klart kommer skatten på en löneökning inte att vara högre än att det för människor i alla inkomstlägen lönar sig bra att arbeta. Fru talman! Vårt nuvarande skattesystem har kallats perverst och ruttet. Vad man vill kalla det kan möjligen vara en fråga om smak och sinnesstämning. Helt klart är att detta skattesystem förorsakat oss som enskilda medborgare och som nation högst betydande välfärdsförluster. Vi är nu på väg att inta jumboplatsen bland industriländerna då det gäller tillväxtligan. Flera faktorer samverkar, men det råder inget tvivel om att skattesystemet är den dominerande orsaken till den låga tillväxten i den svenska ekonomin. Under utredningsarbets gång har många försök till fördelningspolitiska analyser gjorts. Tabeller har flimrat förbi i en strid ström i TV och tidningar. Stor dramatik har förorsakats av några hundralappar hit eller dit. Den ena ekonomen efter den andra har räknat, ritat och berättat hur det skulle bli för herr Svensson och fru Karlsson om det ena eller det andra förslaget genomfördes. Det som har förvånat mig storligen är att knappast något försök har gjorts att beskriva effekterna av det som varit reformens huvudsyfte — att öka effektiviteten i ekonomin och därmed tillväxten. Nu talar jag inte om en medaljplats i tillväxtligan. Jag vill vara betydligt blygsammare. Men visst är det intressant att konstatera vad det skulle betyda om vi kunde kravla oss upp till mitten på tabellerna, till OECD-ländernas genomsnitt. Ett sådant avancemang skulle för en tvåbarnsfamilj betyda inemot 10 000 kr. per år — att lägga ihop med det statiska utfallet av skattereformen, beräknat som ett genomsnitt för alla medborgare i vårt land. Det är pengar som skulle kunna hamna i plånboken, att användas till att sänka skatten eller till att förbättra samhällsservicen. Skatteutskottet for ju i somras runt i USA i en ivrig jakt på dynamiska effekter. Erfarenheterna av denna övning visar att dynamiska effekter förvisso uppstår men att det tar ett eller annat år innan de uppträder. Kanske blir de inte heller så betydande som vi har tänkt oss. Fru talman! Detta perversa och ruttna skattesystem har också slitit hårt på solidariteten i vårt land och frätt på ärligheten. De stora bruttolöneskillnaderna, som inte haft någon motsvarighet i konsumtionsförmåga, har gett upphov till slitningar. Skatteflykt och allehanda fiffigheter har växt fram. Hur var det Gunnar Myrdal uttryckte det? Jo: Svenskarna har blivit ett folk av fifflare. ”Nu blir det ju inget roligt att deklarera” sade en skämtare till mig häromdagen. Det kanske kan ligga någonting i det, men vi får väl försöka trösta oss genom att ta en titt på lönebeskedet. Fru talman! Sommaren 1986 hade jag nöjet att tillhöra en arbetsgrupp inom folkpartiet som arbetade fram ett förslag till en marginalskattereform liknande den som vi nu är i färd med att genomföra. Arbetsgruppens förslag omfattade — liksom det nu aktuella förslaget — inkomstskatten, företagsbeskattningen och kapitalbeskattningen. Förslaget byggde också på en enhetlig skattesats. Tanken bakom detta var att förhindra omvandling av inkomster till mera lågbeskattade sådana, något som varit en lönande verksamhet i det nuvarande systemet. Som en röd tråd genom förslaget löpte tanken att den som genom fiffiga manipulationer försökte nedbringa sin skatt, i slutändan ändå skulle upptäcka att skatten trots all tankemöda blev densamma. Jag konstaterar nu att praktiskt tagit alla de bärande grundtankarna i detta förslag återfinns i den överenskommelse som träffats mellan folkpartiet och socialdemokraterna. Detta tycker vi folkpartister givetvis är bra. Däremot tycker vi det är synd att socialdemokraterna inte följde vårt förslag i våras att då genomföra en delreform som nu genomförs. Hade så skett, skulle vi ha sluppit den besvärande tidsnöd som nu i hög grad försvårat arbetet. Följden har nu blivit att vi ställts inför valet att genomföra denna del inom en alltför kort tidsram eller att helt avstå. Efter noggranna överväganden inom partiet och efter samtal som vi haft med utomstående har vi gjort bedömningen att fördelarna av ett tidigare genomförande ändå klart överväger nackdelarna. De uppvaktningar som förekommit inför utskottet har också bekräftat denna uppfattning. Detta gäller speciellt företagsbeskattningen. När moderaterna nu går till storms mot företagsbeskattningen befinner de sig på rak kollisionskurs mot den helt dominernade delen av svensk företagsamhet. Fru talman! För den som från insidan har någon erfarenhet av företagandets villkor är det inte heller svårt att förstå intresset för att snarast möjligt göra sig kvitt nuvarande företagsbeskattning. Speciellt företagsbeskattningen har nämligen varit oerhört snedvridande och förorsakat stora effektivitetsförluster. Jag talade inledningsvis om julstämning. Inom svensk företagsamhet har man i dessa dagar inte tid att tänka på julstämning. Där befinner man sig nu mitt inne i den lätt hysteriska process som speciellt under år med goda preliminärbokslut utbryter inom företagen. Det är nu som pannan läggs i djupa veck — om man inte har hunnit med det tidigare — under intensivt funderande över s.k. resultatreglerande åtgärder. Hur mycket är det möjligt att sätta av till fonder och reserver? Hur gör vi? Skall vi bygga upp lagret? Vad kan vi finna som ger möjlighet till direktavskrivning? Det är så här års som maskinförsäljarnas orderböcker fylls med ur företagsekonomiska synpunkter ogenomtänkta och ofta tvivelaktiga beställningar. Vem vill väl skatta bort vinsten? Det är så här års som det arbetas för högtryck för att leverans skall hinna ske före årsskiftet, så att man får göra avskrivningar. Det är så här års som många kommande konflikter med skattemyndigheterna grundläggs. Det är klart att svensk företagsamhet inte vill arbeta på detta sätt. Det är klart att man vill skrota detta snurriga och ineffektiva system, och det är klart att svenskt näringsliv förtjänar ett bättre skattesystem. Fru talman! Den proposition som ligger till grund för första steget i skattereformen är resultatet av en förhandling. Liksom i alla förhandlingar har det varit fråga om att ge och ta. Vi har från folkpartiets sida anledning att känna tillfredsställelse med utfallet av dessa förhandlingar. På viktiga punkter har vi nått resultat. Jag nämner några av de krav i förhandlingarna som vi fått tillgodosedda: Vi har lyckats slå vakt om principen ”Hälften kvar”. Vi får inte bara en inflationsuppräkning av brytpunkten utan även en real uppräkning. Vi får en förbättrad pensionärsbeskattning jämfört med vad utredningen föreslagit. Vi får i förhållande till utredningsförslaget en sänkt avkastningsbeskattning på pensionsförsäkringar. Vi får ha avdragen för resor till och från arbetet kvar. Självfallet är vi inte lika belåtna med alla inslagen i förhandlingsresultatet. Det finns inslag som vi velat utforma på ett annat sätt. Det finns till och med inslag som vi hade kunnat vara utan. När nu delresultatet föreligger tar vi givetvis vårt ansvar för detta. Det handlar dock som jag sade om ett förhandlingsresultat, och det måste därför ses som en helhet. Vad vi givetvis inte tar ansvar för är de två förslag som hamnade i denna proposition utan vårt förvållande. Jag tänker på förslaget om förlängning av den s.k. generalklausulen och på ändringarna i tvångssparandet. Båda dessa förslag vill vi självfallet skicka till de sälla jaktmarkerna — båda förslagen bör försvinna. Eftersom jag så ofta redogjort för våra skäl för denna uppfattning, skall jag nu inte uppta kammarens hårt ansträngda tid med den saken. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna nr 50 och 51. I övrigt yrkar jag bifall till skatteutskottets hemställan i betänkandena nr 10 och 20. Fru talman! Skattetrycket måste sänkas i Sverige. Detta är folkpartiets klara och entydiga besked. Enligt vår mening bör en viss sänkning kunna ske redan vid genomförandet av skattereformens andra steg. Det bör också därefter vara möjligt att gå vidare. I själva verket är ett av syftena med reformen just att den skall möjliggöra ett sänkt skattetryck. Frågeställningen för oss i folkpartiet är inte och har inte någonsin varit om skattetrycket skall sänkas utan när detta lämpligen kan och bör ske. På denna punkt är det bara att konstatera att moderaterna isolerat sig fullständigt. Skulle vi från folkpartiets sida intagit samma ståndpunkt som moderaterna, hade det aldrig blivit någon överenskommelse, i vart fall inte med det innehåll som den har nu och som mottagits på det hela taget mycket positivt. Även utifrån rent sakliga utgångspunkter kan moderaternas ställningstagande ifrågasättas. Är det verkligen klokt att i rådande läge släppa loss en betydande köpkraft i form av en skattesänkning? Är det vidare klokt att i inledningsskedet lägga på kommunerna ytterligare besparingar just det år då det är som svårast för kommunerna? Folkpartiets linje äventyrar inte reformen. Vår linje möjliggör den. Andra partier har accepterat våra krav, sade Bo Lundgren i sitt inledningsanförande. Redan tidigt under utredningsarbetet i KIS — kommittén för indirekta skatter — stod det klart att moderaterna tänkte ställa sig utanför reformen. Denna taktik har man också omsorgsfullt fullföljt genom att ställa krav som inget annat parti kunnat acceptera. För att de krav på skattesänkningar som Bo Lundgren skisserade skulle ha kunnat antas skulle andra partier ha fått ändra sig. Detta säger, tycker jag, en del om moderaternas vilja att komma till resultat. Moderaterna talar om att de har blivit utkastade från förhandlingarna, men det var i själva verket så att man hade så brått att komma utanför dörren att inte ens den flinkaste utkastare skulle haft en chans att hänga med. Sällan har nog en avhysning krävt mindre våld. Den som skulle kastas ut hade så brått att utkastaren aldrig hann fram. Sina krafter har moderaterna satsat på att kritisera reformen. Man har ägnat sig åt att kritisera de partier som sett till att det har blivit resultat. Man har, tycker jag, inte dragit sig för rena skamgrepp. Så sent som i fredags i förra veckan försökte Bo Lundgren att misstänkliggöra folkpartiet i pressen genom att göra sensation av att vi från folkpartiets sida avstyrkte några motionskrav som kommer att tas upp till behandling i skattereformens andra steg. Men vad är det för märkvärdigt i det? Så har skatteutskottet alltid gjort. Motionskrav som är under utredning eller när förslag väntas inom kort brukar utskottet regelmässigt avstyrka. Varför skulle vi handla annorlunda nu när vi själva har möjlighet att se till att förslagen bereds och diskuteras mera ingående än vad som någonsin tidigare skett? Och tala gärna om, Bo Lundgren, vad det skulle ha varit för vits med att vi folkpartister ordnade till det så att vi måste gå till de fortsatta förhandlingarna om t.ex. en sådan sak som förmögenhetsskatten på arbetande kapital med en nyavslagen folkpartireservation i bagaget. Det är nog inte många utöver Bo Lundgren i denna kammare som begriper vari det kloka skulle ligga i detta. Nej, det enda värdet i denna jämmerliga hantering ifrån Bo Lundgrens och moderaternas sida ligger däri att det är en ypperlig illustration till er insats i skattefrågan. Nu hoppas jag — och säkert många andra också i denna kammare — att ni skall ägna helgen åt en stunds kontemplation över frågan om inte det största oppositionspartiet skulle kunna mobilisera en något större konstruktivitet än den ni visat på senare tid. Skänk gärna någon tanke åt det ansvar som ligger eller åtminstone bör ligga på det största oppositionspartiet! Det som jag sade om kontemplation kan gärna också få gälla för Görel Thurdin och centern. För övrigt vill jag tacka Görel Thurdin för att hon använde ordet strejk om skatteuppgörelsen i sitt anförande. Jag kan försäkra Görel Thurdin om att vi från folkpartiet skall göra vad vi kan för att se till att det blir en dubbelstrejk. Även till Lars Bäckström vill jag rikta ett tack för det alltför slösande berömmet över vår insats i förhandlingarna. Det känns nästan genant.

Fru talman! Perversitet kan ju ta sig olika uttryck. Nu har vi en reform där folkpartiet fått med sig socialdemokraterna på ett system som drabbar låginkomsttagarna i mycket stor utsträckning. Kjell Johansson har uttryckt sin besvikelse över att han inte längre kan glädja sig i deklarationstider, men samtidigt kan både han och jag känna stor glädje när vi öppnar våra lönekuvert nästa år. Riktigt lika glada blir naturligtvis inte de låginkomsttagare som får vara med och betala för våra skattesänkningar. Tala om perversitet!
Fru talman! Kjell Johansson sade att folkpartiet i åratal har upprepat kravet på sänkta skatter. Jag kan säga att vi i åratal samtidigt med det kravet har upprepat att det måste vara en positiv fördelningspolitisk profil på de förslag som läggs fram. Kjell Johansson säger att det lönar sig att skaffa sig ytterligare en inkomst efter genomförandet av det förslag som nu framlagts för 1990. Ja, det kan man fråga sig. Man måste även ta prishöjningarna i beaktande, och de slår mest mot dem som har lägre och meldelhöga inkomster. Han säger att erfarenheten visar att tillväxten dröjer och inte blir så stark som vi har tänkt oss. Ja, det kan ju också mana till besinning. Men på våra resor fick vi också veta att det var nödvändigt med fördelningspolitiskt tänkande för att det hela inte skulle gå snett. Effektiviteten kan också kopplas till det faktum att alla människor involveras i känslan av att bidra till effektivitet och att de kanske har möjlighet att göra just det. Det talas om principen ”hälften kvar”. Vi kan emellertid redan nu konstatera att den principen inte håller med tanke på kommunalskattehöjningarna. Eller räknar man med bara en del av kommunalskatten? Det blir ju nämligen ett tryck uppåt på kommunalskatten i samband med det som nu sker. Vi i centerpartiet är litet oroliga för detta, eftersom kommunalskatterna är helt och hållet proportionella och alltså slår mycket hårt mot dem som har låga inkomster. De slår dessutom väldigt olika i olika delar av landet. Vi hoppas verkligen att utredningen om kommunal skatteutjämning m.m. kommer till stånd så fort som möjligt, så att vi eventuellt kan enas om förändringar därvidlag. Vi har i vårt förslag faktiskt tänkt på människorna ute i vardagslivet, inte på dem i rampljuset. Vi har tänkt på kvinnorna i hemtjänsten, på tidningsbuden som i dag gör det möjligt för människor att få en tidning, även om de bor långt utanför tätorterna. Detta är ju viktigt inte minst med tanke på demokratin. Vi har tänkt på de människor som bär upp en levande landsbygd, människor utan stora inkomster men med stort engagemang och långt till service och arbete. Vi har också tänkt på dem med låga inkomster och medelinkomster och på de ensamma kvinnor som finns bl.a. här i Storstockholmsområdet. Det finns enligt min mening all anledning för både folkpartiet och socialdemokraterna att hädanefter ta sig en funderare på vad fördelningspolitiken har för effekt på tillväxten.
Fru talman! Ledamoten Kjell Johansson tackade för berömmet och sade att det var nästan genant. Det må vara hänt; äras den som äras bör, säger man ju. Jag måste säga att jag när jag studerar denna uppgörelse på varje punkt och varje moment ser samma osynliga, liberala hand, ständigt samma hand. Jag är nästan frestad att säga som den skicklige detektiven säger: Ständigt denne Westerberg! Detta är vad jag ser, och jag har därför en fråga till Kjell Johansson. Jag satt nämligen i går och tittade i gamla lägg från den 20 februari 1989. Jag läste där om folkpartiets fem krav på skattereformen: 5. Den sänkta inkomstskatten finansieras genom höjning av andra skatter. Dessa var de fem punkterna. Jag frågar då Kjell Johansson, som nästan blev generad av vad jag sade: I vilket avseende har folkpartiet givit vika?

Fru talman! Jag vet inte riktigt vad jag skall svara på den sista frågan. Det är inte som jag ser det min uppgift att tala om detta. Folkpartiet står, precis som jag sade, för denna överenskommelse i det skick den ligger. Vi tycker inte om allt i den, och jag är övertygad om att inte heller socialdemokraterna tycker om alla detaljer i den. Men, som sagt, vi står för den. Detta är en något konstig situation för mig, den är litet ovanlig. Det är faktiskt första gången under mina sju år i riksdagen som jag befinner mig i den här situationen, så ni får ursäkta mig litet. Jag har plockat fram ett tidningsurklipp som jag vill kommentera. Jag kunde inte göra det efter de tidigare inläggen, men jag skall säga något om urklippet nu. Urklippet kommer från Dagens Nyheter torsdagen den 23 november 1989, det är alltså inte alls särskilt gammalt. Där skriver förre moderatledaren Ulf Adelsohn under rubriken De borgerliga bör sluta fred: ”Genom att uppgörelsen träffades med folkpartiet i stället för centern fick det också en betydligt mer saklig profil. Bengt Westerberg hävdar nu att det knappast skulle gått att få en borgerlig regering att besluta om en sådan här reform. Det ligger åtskilligt i det.” Fru talman! Jag minns med saknad mitt första år i riksdagen. Närmast bredvid mig i bänken, till höger som sig bör, hade jag Ulf Adelsohn. Ulf var konstruktiv till sin läggning. Det fanns ett fungerande samarbete mellan oppositionspartierna på den tiden. Dagens uppsättning moderater har bytt ut den konstruktiva läggningen mot konfrontation. Calle Bildt driver en helt annan linje. Jag höll nära nog på att tappa hakan när dagens debatt inleddes. Detta berodde inte på att moderaterna och centern hoppade på oss i folkpartiet — det hade jag faktiskt väntat mig — utan på att Bo Lundgren direkt efter Görel Thurdins anförande laddade stora kanonen och våldsamt kastade sig över henne. Och Görel Thurdin blev inte svaret skyldig. Det är klart att man blir förvånad! Bättre än så här kan egentligen inte moderaternas totala bankrutt då det gäller att ikläda sig rollen som riksdagens ledande oppositionsparti illustreras. Och detta menar jag bör ingå i helgens kontemplation. Det var meningen att jag skulle svara på alla de frågor och anklagelser som har riktats mot mig. Men det är ganska svårt, jag finner det ganska jobbigt. Centern vill inte sänka marginalskatterna lika mycket som moderaterna, moderaterna vill sänka dem mer. Centern vill ha tvångssparande, moderaterna vill spä på köpkraften. Centern har en syn på kommunerna, moderaterna har en annan. Jag ber, fru talman, att få återkomma till detta i min nästa replik.

Fru talman! Vi har som sagt ställt oss bakom en sänkning av marginalskatten, eftersom den är absolut för hög. Vi har ägnat mycket stor tid åt läkarnas marginalskattesänkning. Nu är det dags att titta på de marginaleffekter som uppstår för hemsamariterna i samband med omläggningen. Det får inte bli så att vi kommer att öka rundgången betydligt genom det här förslaget, så att människor blir mer beroende av bidrag efter det att vi har sänkt skatterna än före. Det är en logisk krumelur och kullerbytta som jag inte riktigt förstår vidden av, men det kanske inte är meningen. Jag har inte fått svar på vad folkpartiet menar med 50 96 kvar, hälften kvar för alla. Jag skulle gärna vilja ha en definition av det uttrycket eftersom ni använder det så ofta. Man kan också fråga sig var folkpartiets självkänsla finns när det inte tror sig om att kunna ingå i en regering annat än tillsammans med socialdemokraterna, för att åstadkomma en skattereform. Man kan också fråga sig vilken uppfattning folkpartiet har. Framför allt moderaternas, men också centerpartiets uppfattning har vi fått reda på, men vi skulle väl mycket gärna vilja veta folkpartiets uppfattning om alla de problemområden som här har radats upp. Det har vi inte riktigt fått klarlagt. Vår finansiering är trovärdig, men vi har en annan utformning. Vi lyfter inte av från företagen för att lägga över på hushållen. Kostnadshöjningarna i det här samhället är för stora för att man skulle kunna göra det. Det leder till en snedvridning, och inte till den fördelningspolitiska effekt och den tillväxt som man har önskat.
Fru talman! Till Kjell Johansson vill jag säga att jag är för kompromisser. Kompromisser innebär för mig att man gör avkall på något för att vinna något annat. Ni i folkpartiet ställde fem krav den 20 februari, och ni minns dem säkert bättre än jag. Jag frågade om ni fick ge avkall på något av kraven. Det var tydligen inte så, och det är bara att gratulera. Det är högsta vinsten att göra en uppgörelse och slippa ge avkall på en enda punkt. Däremot är de som drabbas av denna uppgörelse — företrädesvis skattebetalare i låga inkomstlägen — att beklaga. Genom denna uppgörelse gör förvisso läkaren en vinst, men hemsamariten, undersköterskan och biträdet får ta förlusten. Jag gratulerar er till er seger, och jag beklagar förlorarna.
Fru talman! Kjell Johansson har lyckats få väldigt kort tid till sitt förfogande. Jag fick således inget svar på min fråga. Nu skall jag göra det ännu lättare genom att ge honom möjlighet att svara med ett enda ord. Att minska skattetrycket för höginkomsttagare och öka det för låginkomsttagare, är det moraliskt eller är det perverst? Det räcker således med ett enda ord som svar.

Fru talman! Det här är en mycket intressant upplevelse för mig. Bo Lundgren sade att jag lyckades säga väldigt litet och inte svarade på så många frågor. Görel Thurdin säger att hon gärna skulle vilja veta folkpartiets uppfattning om alla de problemområden som har radats upp här. Det kanske är en liten belysning av vad jag förväntas hinna på tre minuter. Jag har svarat på Lars Bäckströms fråga om huruvida vi fick ge avkall på något av våra krav i förhandlingarna eller inte. Jag har sagt att det finns en del saker som vi till och med skulle vilja vara utan. Jag tänker inte gå in i detalj. Gösta Lyngå tar upp frågan om det är moraliskt eller inte att minska skattetrycket för höginkomsttagare. En erfarenhet som skatteutskottet gjorde i USA var att den reformen — som till stora delar är uppbyggd efter samma principer som de reformer vi nu genomför här — har medfört ett mycket kraftigt höjt skatteuttag för dem som har hög inkomst. Det hänger ihop med kapitalbeskattningen. Däremot har det medfört sänkt skatteuttag för de som har låga inkomster. Det, Gösta Lyngå, är också vårt mål med den här skattereformen. Bo Lundgren tog verkligen i med frågor, vilket gör det helt omöjligt för mig att besvara dem alla. Jag skall välja ut någon som jag tycker är viktig. Bo Lundgren frågade om det är riktigt att införa pensionsskatt. Vi var emot engångsskatten. Om problemställningen den gången hade varit formulerad så att det hade varit kopplat till en sänkning av skatten när pensionerna skall betalas ut, som gjorde att det t.o.m. kunde löna sig för pensionärerna, är det klart att vi hade tagit oss en och annan funderare. Då hade jag inte stått här och varit så hård i kritiken mot socialdemokraterna. Man kan dock inte glömma det ena ledet. Jag hoppas för allt smör i Småland att ni moderater inte kommer att motsätta er den lägre beskattningen av pensionerna. Det vore nästan en konsekvens när ni nu motsätter er det ena ledet. Fru talman! Sekunderna rusar i väg.